Herr talman! Jag vill tacka Laila Freivalds för utvidgningen av frågesvaret, något som jag tror är mycket värdefullt. Vi är överens om att barn inte skall dömas till fängelse, och det är en bra utgångspunkt för det fortsatta arbetet. Jag betvivlar inte heller att justitieministern är verkligt besjälad av det arbete som hon här presenterar. Strävan är att hitta lösningar som förhindrar en utveckling som vi båda ser som så allvarlig. Preventionen, det förebyggande arbetet, är faktiskt det enda sättet att förhindra en nyrekrytering som innebär att fängelse är det enda alternativet i vården. Det lönar sig därför alltid att satsa på prevention. I de besparingstider som nu råder är det just där som kommuner, landsting och även samhället i övrigt drar ner sina insatser mest påtagligt. Man drar ner på fritidsaktiviteterna i Stockholms tätorter och stödet till den typen av aktiviteter. Hela vägen kan man följa att besparingarna sker ytterst i denna kedja där det är så viktigt att alternativen finns. Polisens roll är i dag tyvärr något uppgiven. Man griper unga brottslingar och ser dem gång på gång strax efteråt ute i full verksamhet. Jag har i samtal med många poliser förstått att det arbete man bedriver känns ganska meningslöst när inte rättsmaskineriet hugger tag i denna unga brottsling och direkt markerar var gränserna går, även om man som polis också skall bedriva ett brottsförebyggande arbete. Narkotikan har också en stor betydelse för brottsligheten, och alkoholen är ofta inkörsporten till ett narkotikaberoende. Det är därför viktigt att man satsar stort på drogförebyggande åtgärder och alkoholfria ungdomsmiljöer som alternativ. De idéella organisationer som arbetar aktivt med detta upplever att deras ekonomiska bidrag ständigt skärs ned. När det gäller den alkoholpolitiska proposition som aviseras, hoppas jag verkligen att det blir rejäla satsningar på det preventiva arbete som särskilt riktas mot ungdomsgrupper. Det är också viktigt att man tar tag i den verksamhet som finns, höjer utskänkningsåldern till 20 år och kombinerar detta med rejäla satsningar på drogfria miljöer. Detta är en satsning som samhället verkligen skulle kunna tjäna pengar på.
Herr talman! Karin Israelsson säger att polisen känner uppgivenhet inför att hantera unga människor som begår brott. Ja, jag tror att många poliser har upplevt detta som svårt. När man gripit en ung människa och efter förhör släpper ut honom inser man att det är stor risk att han går ut och omedelbart fortsätter med sin olagliga verksamhet. Då kan man känna en uppgivenhet. Detta är bakgrunden till att regeringen förbereder ett förslag som redan kan vara framme vid årsskiftet, vilket jag nämnde i mitt svar, som gör det möjligt för polisen att inte släppa ut den unge efter ett gripande och förhör om man inte har möjlighet att säkerställa att en vuxen tar över ansvaret för den unge. Detta skall naturligtvis användas för att förhindra att den unge fortsätter med sin destruktiva verksamhet omedelbart efter ett gripande. När det över huvud taget gäller frågan om rättsmaskineriet, som Karin Israelsson uttrycker det, och att ingripandet skall vara snabbt och synligt, vill jag också hänvisa till den försöksverksamhet som bedrivits och som bl.a. har stöd i ändrade regler om snabbare handläggning när det gäller unga människor som är misstänkta för brott. Det har nyligen skett en utvärdering av denna försöksverksamhet. BRÅ konstaterar att det haft betydelse att de sociala myndigheterna och polisen haft möjlighet att samarbeta för att därigenom på ett snabbare sätt få fram det utredningsunderlag som behövs. Denna utvärdering visar att det som har betydelse för samhällets reaktioner och möjligheter att agera på ett bättre sätt är inte så mycket vilka regler vi har, utan att de som är involverade i arbetet arbetar på ett effektivt sätt. Bl.a. är samarbete mellan olika myndighetspersoner av den största betydelse. Om inte kommunikationen och arbetssättet gör att man får kännedom om ungdomar som befinner sig på glid, tar det också oacceptabelt lång tid innan sociala myndigheter eller polis och åklagare kan ingripa. Även dessa frågor om på vilket sätt rättsmaskineriet skall fungera i förhållande till de unga är en central uppgift för den parlamentariska kommitté som nu utsetts och skall börja sitt arbete. Jag hoppas att den kommittén kommer att hitta former som effektiviserar det nuvarande systemet även i detta avseende.
Herr talman! Det är mycket bra att justitieministern i svaret också tar upp att saker och ting är på gång. Jag tror det är viktigt att polisen görs medveten om att deras situation förhoppningsvis skall kunna förändras. Nu tar byråkratin sin tid, men det är mycket viktigt att polisen känner det meningsfullt att arbeta med unga brottslingar. Det finns en mycket svag länk i dagens Sverige, och det är socialtjänsten. Socialtjänsten saknar resurser och entusiastiska medarbetare. Socialarbetarna bränns ofta ut alltför tidigt och söker sig andra arbetsuppgifter. De skall egentligen utgöra den sammanhållande länken, men de klarar inte detta arbete. Även där måste man se över arbetsformerna, så att socialarbetarna orkar med också den här biten i den tunga vardagen, där dessa problem återfinns till följd av sekretesslagar. Det finns kanske också murar som man inte vill riva för att man inte orkar med det extra arbete detta innebär. Just samarbetet mellan olika myndigheter är väldigt viktigt i det förebyggande arbetet, och det gäller på alla nivåer: mellan socialtjänsten och den lokala polisen och inte minst mellan regeringen och de olika departementen. Man måste verkligen gemensamt se över vad man kan åstadkomma just för att finna en bättre möjlighet att när det gäller unga brottslingar först och främst förhindra att de begår lagbrott och att sedan hjälpa de ungdomar som trots all prevention hamnar på en brottslig bana. Där tycker jag att också sekretesslagarna förtjänar att ingå. Man bör göra en översyn av vilka hinder dessa lägger i vägen.

Herr talman! Margit Gennser har frågat mig vilka åtgärder och initiativ jag kommer att vidta när det gäller offentliggörande av åtalades namn i samband med skatteprocesser m.m. Jag uppfattar det så att hon i första hand avser skattebrottsprocesser. Jag vill till en början påminna om att vi i vårt land sedan lång tid tillbaka har vidsträckta möjligheter att ta del av allmänna handlingar och att närvara vid domstolsförhandlingar. Denna offentlighetsprincip är en grundläggande del av de fri och rättigheter som tillförsäkrats medborgarna i grundlagen. Öppenheten kan inskränkas bara genom i lag angivna fall av sekretess. Att rättskipningen kan ske i offentlighetens ljus är viktigt för rättssäkerheten. Det är offentligheten som gör att allmänheten och massmedierna kan utvöa en kontroll av rättskipningen. Eventuella missförhållanden kan uppmärksammas och ställas under offentlig debatt, så att de därefter kan rättas till. Samtidigt kan genom offentligheten ovederhäftig och osaklig kritik mot domstolarna få svårare att vinna tilltro hos allmänheten, eftersom var och en har möjlighet att själv kontrollera sanningshalten i de påståenden som gjorts. Omtanken om en enskild person, t.ex. den tilltalade eller en målsägande, eller om t.ex. statens säkerhetsintressen kan medföra att vissa delar av en rättegång måste föras inom stängda dörrar, samtidigt som vissa handlingar hålls hemliga. Jag har dock svårt att se att en tilltalades namn skulle behöva hållas hemligt, annat än möjligen i något extremt undantagsfall. Började vi hemlighålla vilka som var åtalade, skulle nog offentligheten komma att bli mindre omfattande i vårt land än i de flesta andra rättsstater. När det gäller allmänhetens möjligheter till insyn under förundersökningsstadiet bör man i princip föra samma resonemang som beträffande offentligheten under själva rättegångsstadiet, men här gör sig också andra intressen gällande. Här finns t.ex. intresset av att skydda brottsutredningen och intresset att otillräckligt grundade misstankar inte ges spridning. Det finns skäl att nämna att dessa frågor faller inom ramen för det uppdrag som den nu arbetande åklagarutredningen har. Jag vill inte utesluta att den utredningen kan finna anledning att ta upp offentlighetsfrågor till behandling och därvid föreslå ändringar i gällande ordning. Den omständigheten att uppgifter är offentliga och tillgängliga för massmedierna innebär visserligen inte i sig att uppgifterna också får eller bör publiceras. Men rätten att offentliggöra uppgifter ur allmänna handlingar eller från domstolsförhandlingar har i vårt land sedan mycket lång tid tillbaka varit i stort sett obegränsad. Det framgår redan av 1 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen att det för att säkerställa ett fritt meningsutbyte och en allsidig upplysning i princip skall stå varje svensk medborgare fritt att yttra sina tankar och åsikter i tryckta skrifter, offentliggöra allmänna handlingar samt meddela uppgifter och underrättelser i vilket ämne som helst. Det är ett dilemma att en oinskränkt tryckfrihet i en del fall kan stå i motsattsställning till ett befogat intresse hos en enskild att slippa offentlighetens strålkastare. Men jag vågar tro att man också i de flesta andra rättsstater tillämpar i stort sett samma principer när det gäller tryckfriheten och yttrandefriheten som vi gör. Margit Gennser påstår visserligen att det inom det anglo-sachsiska rättsområdet skulle finnas ''inskränkningar i rätten vad gäller publicitet före rättegång och domstolsutslag''. Jag vet dock inte i vilket land det skulle förekomma regler om att en tilltalads namn inte fick publiceras. Kanske syftar Margit Gennser på vissa principer som gäller i England om att en domare i vissa fall har möjlighet att förbjuda att viss bevisning omnämns innan all handläggning avslutats rörande en viss sak. En sådan s.k. gagorder innebär dock inte att den tilltalades namn undgår publicitet. Vad som skiljer förhållandena i vårt land från förhållandena i många andra länder -- på ett för oss fördelaktigt sätt -- är att massmedierna själva ålagt sig en betydande restriktivitet genom att anta egna etiska regler för god publicistisk sed. Bakom reglerna står pressens huvudorganisationer. Sveriges lokalradio, Sveriges riksradio, Sveriges television och Sveriges utbildningsradio har beslutat att reglerna skall gälla i den utsträckning som de kan tillämpas med hänsyn till radiolagen och till programföretagens avtal med staten. Enligt de etiska reglerna skall den personliga integriteten respekteras. En journalist skall sålunda avstå från publicitet som kan kränka privatlivets helgd, om inte ett oavvisligt allmänintresse kräver offentlig belysning. Ett avsnitt i reglerna handlar om att ingen skall dömas ohörd. Av det avsnittet framgår bl.a. att en journalist inte skall föregripa en domstols avgörande genom att ta parti i skuldfrågan. En journalist skall vidare noga överväga konsekvenserna av en namnpublicering som kan skada en enskild människa. Han skall avstå från en sådan publicering, om inte ett uppenbart allmänintresse kräver att namn anges. Skyddet avser bl.a. personer som är misstänkta eller dömda för brott. Om inte namn anges, skall journalisten undvika att lämna sådana uppgifter som gör det möjligt att identifiera den person det gäller. Den som anser sig illa behandlad i en tidningsartikel kan vända sig till allmänhetens pressombudsman. Denne kan hjälpa den enskilde, eventuellt genom att dra ärendet inför pressens egen opinionsnämnd. Ombudsmannen kan föra ärendet till nämnden också på eget initiativ. Nämnden kan fälla tidningen till ansvar. Mot den bakgrund som jag nu har redovisat vill jag hävda att vi inte bör förbjuda tjänstemän att redogöra för vad som är offentliga uppgifter och inte heller förbjuda massmedierna att publicera sådana uppgifter. Nej, i stället tror jag att man har anledning att lita på att pressen besinnar sitt stora ansvar. När det gäller ett enskilt fall kan det naturligtvis någon gång finnas anledning att diskutera om en publicering varit godtagbar eller inte. Att det då och då sker övertramp som orsakar stort lidande för den som drabbas av en olämplig publicering gör det desto angelägnare att den diskussionen förs på ett seriöst sätt och med en noggrann vägning av skälen för och emot en publicering. Men det är min uppfattning att vårt svenska system med en mycket långtgående offentlighet och tryckfrihet i förening med en självsanerande verksamhet hos massmedierna är det för våra förhållanden allra bästa systemet. För övrigt vill jag nämna att pressens etiska regler om namnpublicering nyligen har ändrats och att vissa ärenden som har förekommit under senare år redan tycks ha aktualiserat en intern massmediadebatt om hur de etiska reglerna bör tillämpas.

Herr talman! Jag ber att få tacka justitieministern för ett omfattande svar. De problem som jag har tagit upp i min interpellation har varit föremål för en livlig debatt de senaste månaderna. Hur ser då problemen ut? En omfattande publicitet i samband med skattemyndigheternas och åklagares ställningstagande i skatte och skattebrottsmål har lett till att enskilda i praktiken dömts på förhand med grava följder för deras existens, karriär etc. Bilhandlaren Alvgaard har blivit en symbol för den här typen av hantering. Men det finns många fler exempel. Ett känt exempel är köpmannen från Östersund som har ruinerats efter långvariga processer. Andra exempel är inte så kända. Men jag kan försäkra fru justitieministern att jag har fått en rad samtal i samband med den här interpellationen som just berör den frågeställningen. Det här är således ett mycket viktigt ärende. Två grundläggande rättsprinciper har dess värre kränkts: Ingen skall uppfattas som skyldig förrän dom fallit. Tills dom fallit är man oskyldig. Medborgarna skall behandlas lika när det gäller bedömning av eventuella brott -- en utsträckning av den grundläggande principen om likhet inför lagen. Dess värre har bägge dessa principer i praktiken inte iakttagits, eller alltför ofta inte iakttagits. Det är allvarligt. Därför kan inte övertramp t.ex. i vad gäller publicering accepteras. Här tycker jag att justitieministern måste reagera betydligt mera oförsonligt. Är det då i första hand nya lagregler jag efterlyser? Nej, så är det inte. Det framgår klart av det resonemang som förs i interpellationen. Jag har påpekat att lagstiftning för att komma åt de här problemen samtidigt skulle skapa nya och t.o.m. svårare avvägningsproblem. Vad begär jag då av justitieministern? I ett rättssamhälle är det inte endast lagreglerna som bestämmer rättsklimatet. Det är betydligt mera djupgående attityder och normer som är avgörande för ``the rule of law''. Av stor betydelse för rättssäkerheten i ett land är det värn och den anslutning som kanske framför allt justitieministern ger uttryck åt i sitt handlande, i sitt arbete och i sina tal. Det gäller att ge rätta signaler. Jag tycker att det har saknats i viss utsträckning. Det har varit alldeles för tyst. Justitieministern beklagar visserligen att övertramp sker och orsakar ett stort lidande för dem som drabbas av olämplig publicering. Detta räcker inte. Justitieministern borde ha konstaterat att ingen -- jag menar ingen -- bör drabbas av denna typ av lidande. Det innebär att kändisar skall behandlas på samma sätt som icke-kändisar, att de som misstänks för skattebrott skall behandlas på samma sätt som våldtäktsmän, dråpare, mördare och tjuvar. Om övertramp sker och staten är part i denna typ av övertramp, skall dessa människor hållas skadeslösa så långt som möjligt. Så sker dessvärre inte heller alltid. Om justitieministern hade varit rakare i sitt svar hade åklagare, domare, press och allmänhet förstått varför aktsamhet med publicitet inför rättegångar är så väsentlig för ett väl fungerande rättssystem. Justitieministern borde faktiskt också uttala sig för att vi skall ha fasta normer som skall styra åklagarens arbete. De behöver inte vara lagfästa, men de finns i rättsklimatet. Åklagaren är också en viktig del av rättsprocessen. Han bör -- fastän det kan underlätta hans arbete och t.o.m. hans avancemang -- avhålla sig från onödiga kontakter med massmedia. Det är viktigt att justitieministern konstaterar att onödig publicitet äventyrar rättvisa processer. Justitieministern skapar på så sätt och förstärker goda normer. Det är en mycket viktig uppgift. Justitieministern och departementet har en viktig informationsuppgift när det gäller vad som krävs för att få rättvisa och opartiska processer samt att domar inte skall falla förrän domstolarna har sagt sitt. Fru justitieminister, en av era viktigaste uppgifter är att företräda rättssamhället och visa vilka principer detta måste bygga på. Här skall ni inte endast tilldela er den begränsade rollen som diskussionsledare och hoppas på andras etik. Här skall ni gå före. Avslutningsvis, det är inte en tillfällighet att de djupa brott mot rättsstatens principer som jag berört har växt fram under de senaste tjugo åren. Det är faktiskt en effekt av en medveten socialdemokratisk politik. Den tidigare BRÅ chefen skrev en artikel i Apropå, BRÅs tidskrift, när han utsågs till hög domare, om den s.k. ekobrottsligheten. Han skrev att när socialdemokraterna var i opposition var de ängsliga att den nya regeringen skulle ändra politiken i marknadsekonomisk riktning. För att hindra detta inleddes en kampanj mot ekobrottslighet, och man släppte på grund av viktiga politiska ''investeringar'' alltför många hänsyn till rättsstatens krav. Det är frukterna av denna politik vi ser nu. Resultaten av denna orättfärdiga politik måste nu ställas till rätta. Det är därför det fordras betydligt mera av klar och entydig viljeinriktning från justitieministern. Det räcker inte bara att ta bort prioriteringen för ekobrottslingar i regleringsbrevet. Det behövs tillspetsade uttalanden till försvar för rättsstaten, fru justitieminister.

Herr talman! Martin Olsson har frågat mig om regeringen avser att lägga fram en proposition med förslag om inrättande av ett sameting -- och i så fall när. Den 22 mars i år svarade jag på en interpellation av Berith Eriksson i samma ärende. Jag förutskickade då att regeringen under våren skulle lägga fram förslag för riksdagen i vissa frågor som aktualiserats bl.a. av samerättsutredningens betänkande. Som Martin Olsson nu nämner i sin interpellation har regeringen också nyligen avlämnat två propositioner till riksdagen, en om skogsbruket i fjällnära skogar . Dessa ärenden har beretts i jordbruksdepartementet. I fråga om de delar av samerättsutredningens förslag som handläggs i justitiedepartementet förklarade jag i mitt interpellationssvar i mars att vi arbetade med inriktning på att se vilken lösning som kan komma i fråga främst om sametinget. Jag framhöll som en självklar sak att även förslaget om ett sameting inte kunde ses isolerat utan måste sättas in i ett större sammanhang. När nu frågan om när en proposition om sametinget skall läggas fram åter har ställts har jag inte någon annan inställning än den som jag redogjorde för i interpellationssvaret i mars 1990. Mitt svar är alltså att alla förutsättningar för en hållbar lösning av de frågor som är förknippade med ett sameting måste vara uppfyllda innan jag är beredd att förorda ett förslag till riksdagen. Vårt arbete med att få fram en sådan lösning pågår fortfarande inom justitiedepartementet. Som jag nämnde i mitt tidigare interpellationssvar har frågan om de juridiska formerna för sametinget vållat en viss tveksamhet under remissbehandlingen. Inom departementet arbetar vi med att ta fram ett underlag för beslut i den frågan. Givetvis kommer eventuella förändringar i den av utredningen föreslagna lösningen att diskuteras med de samiska organisationerna innan regeringen lägger fram ett förslag. Men också kostnadsfrågan måste lösas. Den bereds nu i regeringskansliet i samband med årets budgetarbete. Martin Olsson efterlyser ett samlat förslag om samepolitiken. För mig framstår det som en övervägande praktisk fråga om man vill dela upp förslag och åtgärder i olika etapper eller söka ett större samlat grepp vid ett tillfälle. En uppdelning behöver inte alls tyda på att det skulle saknas en helhetssyn på de frågor som behandlas, vare sig hos regeringen eller för den delen hos riksdagens ledamöter när de efter hand tar ställning i olika ärenden. För egen del har jag i frågan om statens politik gentemot samerna den synen att det är en statlig uppgift att trygga samernas möjligheter att bevara och utveckla sin egenart i Sverige. Jag är beredd till en saklig prövning av varje förslag med en sådan syftning. I den andan verkar jag också när det gäller frågan om att inrätta ett sameting.

Herr talman! Jag ber att få tacka justitieministern för svaret på min interpellation. Frågan om minoriteternas rättigheter och deras möjligheter att hävda sina intressen har under senare årtionden uppmärksammats alltmer världen över. Sverige har i många fall varit framträdande i den internationella debatten om folkrätten och minoriteterna. Det var därför helt följdriktigt att regeringen Fälldin 1982 utfärdade direktiv för en utredning som skulle pröva förutsättningarna för åtgärder i syfte att stärka samernas ställning i vårt land och skyddet för deras språk och kultur. Bland uppgifterna ingick att överväga inrättandet av ett folkvalt samiskt organ. I enighet mellan samer och icke-samiska företrädare framlade samerättsutredningen i juni i fjol förslag om inrättande av ett folkvalt samiskt organ benämnt sameting. Utredningen, som jag är ledamot av, avsåg att beredningen av detta ärende genom remissbehandling och propositionsskrivande skulle göra det möjligt att hålla det första valet till sameting i samband med kyrkofullmäktigevalet 1991. För detta skulle ha fordrats ett riksdagsbeslut i våras eller möjligen nu i höst. När förslag om inrättande av ett sameting inte heller återfanns i höstens propositionsförteckning fann jag anledning att ställa min interpellation utmynnande i frågan om regeringen avser att framlägga en proposition i ärendet och i så fall när. Justitieministern hänvisar i sitt svar i hög grad till svaret på en interpellation av Berith Eriksson i mars. Även jag deltog i den debatten. I sitt svar i mars angav justitieministern bl.a. att kostnadsfrågan måste övervägas ytterligare samt att strävan var att kunna komma fram till hållbara lösningar på de frågor som samerättsutredningen aktualiserat, men att det av flera skäl ännu var för tidigt att säga om och när ett förslag kan läggas fram för riksdagen. Av dagens svar synes frågan vara endast när förslaget skall framläggas. Jag vill därför fråga justitieministern om det nu är klart att regeringen avser att framlägga förslag om ett sameting. Ordet ''om,, förslag skall framläggas återfinns nämligen inte i dagens svar. Främst för samernas skull, men även för tilltron till Sverige utomlands när det gäller att skydda och ge sin inhemska minoritetsbefolkning ökade möjligheter att hävda sina intressen, är det väsentligt att det inte får råda något tvivel om att ett sameting skall inrättas. Jag vill nu liksom tidigare erinra om att ett sameting inrättades i Norge i fjol -- där man alltså har löst dessa frågor -- och att en typ av samiskt organ finns sedan tidigare i Finland. Sverige ligger alltså efter grannländerna i denna fråga. Det fordras en lång förberedelsetid med bl.a. information till samerna och uppmaning till anmälan till röstlängd och kandidatnominering innan det första valet kan hållas. Det gäller att skapa ett intresse att det skall bli ett stort valdeltagande så att sametinget verkligen blir det representativa organ för samerna som avses. Dessutom tar det viss tid att ordna lokaler och kanske främst att rekrytera väl meriterad personal för sametinget. Eftersom regeringen ännu inte lagt fram förslag om sameting ser jag det tyvärr som uteslutet att det första valet skall kunna hållas hösten 1991. Jag vill därför fråga justitieministern om hon anser att det första valet till sameting kan hållas exempelvis 1992 eller om man måste uppskjuta detta ända till nästa allmänna val, alltså 1994. Ett halvt svar på frågan finns kanske i interpellationssvaret där det sägs att kostnadsfrågan måste lösas och att den frågan nu bereds i regeringskansliet i samband med årets budgetarbete. Får jag tolka detta som att regeringen avser att sametinget skall inrättas -- eller åtminstone förberedas -- under kommande budgetår, alltså 1991/92? I interpellationssvaret anges att regeringen avser att diskutera lösningar om sametinget med de samiska organisationerna. Eftersom sådana överläggningar mig veterligen ännu inte har påbörjats är risken att det dröjer ganska länge innan en lagrådsremiss är färdig. Min fråga i interpellationen är när regeringen avser att framlägga en proposition om inrättande av ett sameting. Eftersom frågan är obesvarad upprepar jag den och hoppas att justitieministern kan ange en ungefärlig tid enligt den planering som nu förhoppningsvis föreligger inom departementet. Innan jag lämnar kostnadsfrågan vill jag upprepa vad jag sade i den förra debatten i frågan, nämligen att demokrati och möjligheter för vår inhemska urbefolkning och minoritetsbefolkning att hävda sina intressen måste få kosta liksom alla demokratiska institutioner i vårt land kostar pengar för samhället. Samernas organisationer liksom många av oss här i riksdagen har önskat att regeringen skall lägga fram ett förslag om en samlad samepolitik. Kanske finns det en majoritet i riksdagen som har denna uppfattning och därför inte vill anta en proposition om ändringar i rennäringslagen. Därigenom skulle regeringen ges en ny möjlighet att framlägga förslag om en samlad samepolitik, och därigenom skulle sametinget, såsom samerättsutredningen föreslog, få en uppgift även när det gäller markanvändningsfrågor. När det gäller sametingets uppgifter föreslog utredningen därutöver att sametinget allmänt skulle verka för att samiskt kultur och samfundsliv bevaras och utvecklas och bl.a. besluta om fördelning av statens medel till kultur, medverka vid samhällsplanering, informera om samiska förhållanden och samverka med andra samhällsorgan och yttra sig i frågor som berör samiska intressen. Även om det ligger utanför min egentliga fråga i interpellationen vore det av intresse att få veta om justitieministern bedömer det lämpligt att sametinget får ungefär de uppgifter som samerättsutredningen föreslog.

Herr talman! Jag vill först kommentera svaret litet grand och tacka för det. Martin Olsson efterlyser ett samlat förslag. Det är oerhört viktigt att vi får ett sådant samlat förslag. Även om riksdagen har en helhetssyn och även om ni i regeringen har det, kan man inte bedöma förslagen när det gäller samernas situation förrän man har dem i sin hand. Man kan inte delbedöma förslagen. Det är en av orsakerna till att vi avslog rennäringspropositionen. Vi vill alltså ha en helhetssyn och en samlad sameproposition. I propositionen om de fjällnära skogarna togs samernas liv och renbetesland upp, men den har vi redan behandlat och gjort vissa reservationer i. Som ursprungsfolk har samerna speciella rättigheter och en egen historia, ett eget språk och egna traditioner. Det är ju en självklarhet, och detta har det talats om många gånger. Men vi anser också att lagen bör ge samerna vetorätt, för som är av grundläggande betydelse i sådana frågor som gäller samernas försörjning och levnadssätt och som ger garantier för att deras språk och kultur skall leva vidare. Samerättsutredningen hade ju som sin huvuduppgift att utreda möjligheterna att stärka samernas rättsliga ställning i frågor som rör rennäring och när det gäller att överväga behovet av ett samiskt organ, ett sameting, och att utveckla och bevara det samiska språket. Utredningen kom fram till att de grundläggande behoven är stöd åt den samiska kulturen och det samiska språket, tryggad tillgång till mark och vatten för de samiska näringarna, som ständigt är hotad, inflytande i den beslutsprocess som rör samerna och deras samfundsliv. I detta sammanhang finns det en annan sak som är oerhört viktig, nämligen att Sverige ratificerar Något besked beträffande Sveriges ratificering av konventionen har dock inte givits. Samerättsutredningens förslag om särskild grundlagsbestämmelse, samelag, och inrättande av ett sameting bör läggas fram i en samlad proposition. Det är synnerligen beklagligt att det inte har skett, eftersom det har lett till svårigheter för samerna, vilket Martin Olsson nämnde, att hinna anordna en valdag redan nästa år. Det ser omöjligt ut. Det är allvarligt om man skjuter frågan om sameting och samelag på framtiden. De ca 2 000 samer som bor i Sverige behöver ett forum som ett sameting med ett kansli med kapacitet och där möjlighet ges för att ta fram underlag och underlätta arbetet t.ex. med en renbetesinventering och att börja inventera och förbereda för att samerna skall kunna ha en egen industri och vidareförädling av sina produkter. Det är viktigt att få samernas folkrättsliga ställning fastslagen. Propositionerna har dock redan försvagat ett redan urvattnat förslag. Och, Ingwar Åhrén, SSRs ordförande, fördömer förslag till ökad kontroll och konstaterar att lappfogdeväsendet kan vara på väg tillbaka. En proposition om ett sameting är ett ovillkorligt krav inom en snar framtid. Naturvårdsverkets maktbefogenhet har också visat sig, vilket gör att det är ännu viktigare att det skapas ett sameting. Man visade 1989 maktspråk i stället för att förhandla och lösa problemen i samförstånd med Idresamerna. Idresamerna har varit de som mest har velat förhandla och vara en del i det samhälle som de lever i, därför att de har återtagit sina rättigheter som hade vilat under decennier. De har varit väldigt samarbetsvilliga i det fallet. Bengt Ekendahl vid rennäringsenheten i Östersund försvarade renbetet på Furufjällen. Nu har vi ett annat problem som också visar behovet av ett sameting som fullmäktige som kan agera samlat med de rättigheter som man har i Sverige t.ex. som fullmäktigeledamot eller fullmäktigeförsamling. Stora plus 600 bönder samerna i Härjedalen. Det kan bli en rättegång som kan ta decennier. Här vill markägarna få betesrätten bortförklarad. Jag tror inte att det hade fått denna omfattning om inte skogsbolagen hade skjutsat bönderna framför sig. Det är väldigt allvarligt. Det är som en kamp mellan David och Goliat. En rättegång mellan samerna och småbönderna hade givit ett helt annat styrkeförhållande, kanske hade en rättegång aldrig kommit till stånd om inte skogsbolagen hade stött på. Det finns ytterligare exempel. De här sakerna visar vilket starkt behov det finns att få ett sameting som kan verka för samerna. Naturligtvis har de SSR och och Samiätnam, men det räcker inte för de har inte samma rättigheter som fullmäktigeförsamling och landsting. Det behövs för samernas del.

Herr talman! Fru justitieminister! Frågan om sameting har dragits i långbänk. Justitieministern ser det som en praktisk fråga: antingen delar man upp förslaget och åtgärderna i olika etapper eller söker få ett samlat grepp vid ett tillfälle. Regeringen väljer det första alternativet, att komma med olika förslag i etapper trots att det delvis just var det förfaringssättet som gjorde att riksdagen gav regeringen i uppdrag att komma med ett förslag till en samlad samepolitik. En kommitté tillsattes 1983. Kommittén har avslutat sitt arbete och avgivit tre betänkanden. I dessa betänkanden finns en samlad bedömning vad avser grundlagsbestämmelser, samelag och inrättande av ett sameting.

Även i Norge tillsattes en utredningskommitté för en samlad samepolitik 1982. Dess arbete har, som vi har hört här, resulterat i att man inrättade ett sameting i september 1989. På vilket sätt skiljer sig utredningarna i Sverige och Norge, eller rättare sagt, vad är det i de svenska förslagen som är så svårt och annorlunda att det vållar denna vånda och leder till en utdragen beredning? Det är otillfredsställande att justitieministern i sitt svar inte går närmare in på vilka juridiska spörsmål som vållar bekymmer. Kanske kan vi få en närmare redogörelse här i dag. Liksom Ragnhild Pohanka undrar jag om vi kan få besked om resultatet av den svenska ILO kommitténs arbete. Är kommitténs arbete klart, och när kan regeringen väntas komma med förslag om Sverige skall ratificera konventionen? Även om det är arbetsmarknadsdepartementet som skall bereda ärendet kanske justitieministern kan svara om arbetet står still eller om arbetet fortgår och om det kan leda till resultat under det här riksdagsåret. Jag vill till slut nämna att det inte är bara 2 000 samer i Sverige, de beräknas vara 17 000.

Herr talman! I mitt svar den 22 mars redogjorde jag närmare för de överväganden som måste göras i justitiedepartementet när det gäller det arbete som bedrivs med bl.a. inriktning på ett sameting. Nu har jag ställts inför frågan när det kommer ett förslag från justitiedepartementet. Om jag har förstått situationen rätt ämnar jordbruksutskottet avstyrka regeringens proposition om ändring i rennäringslagen m.m. Om jag har förstått det rätt kanske det också blir så att riksdagen ger regeringen till känna att man vill ha ett sammanhållet förslag angående samefrågorna. Det kanske t.o.m. kan vara så att riksdagen beslutar att samtliga de frågor som är under beredning i regeringskansliet men också den fråga som rör bl.a. språkfrågorna, som utredningen fortfarande arbetar med men där betänkandet kommer att lämnas i november, skall ingå i det sammanhållna förslaget. I det läget, herr talman, har jag mycket svårt att över huvud taget göra någon bedömning av när regeringen kan komma med förslag rörande sametinget.
Herr talman! När jag skrev min interpellation i början av detta riksmöte, då jag noterade att regeringen inte avsåg att lämna någon proposition om sameting under hösten, kunde jag omöjligen förutse vilken ställning jordbruksutskottets majoritet skulle inta till rennäringspropositionen. Min interpellation tar endast upp frågan om när och om regeringen avser att framlägga förslag om ett sameting. I mitt inlägg vill jag inte onödigtvis vidga diskussionen utanför det jag ställde frågan om. Jag vidgade det något genom att ställa frågan om hur justitieministern såg på de uppgifter som samerättsutredningen har föreslagit att sametinget skulle ha. Jag räknade upp några av dessa. Jag sade att det skulle kunna vara av intresse -- även om det inte ingick i den egentliga frågan -- att justitieministern angav något om hur hon bedömer vilka uppgifter som ett sameting lämpligen skall kunna få. Nu kan, som justitieministern har sagt, frågan komma i ett nytt läge om det blir riksdagsbeslut så som justitieministern nyss sade att hon beräknar att det kan bli. Frågan om samernas ställning i vårt land är en stor fråga. Samerna intar, som nämnts här, en alldeles speciell ställning bland minoriteterna. De utgör den enda minoritet som är urbefolkning i vårt land i sitt område. Samerättsutredningen kom fram till att det svenska samhället har speciella skyldigheter att utnyttja naturen så att man inte hindrar möjligheterna för den samiska kulturen i vidaste bemärkelse, alltså inte hindrar näringen, att fortleva i framtiden. Dessutom är det viktigt att samerna får möjlighet att hävda sig, informera om sin situation och få förståelse för sin situation. Vad vi måste eftersträva är att vi får förståelse mellan folkgrupperna, i det här fallet mellan icke-samer och samer. Som jag sade tror jag att ett sameting skulle kunna vara ett verksamt medel för att ge samerna ett representativt organ. Samerna skulle kunna föra ut sina frågor på ett sådant sätt att det ökar förståelsen för deras rättigheter och problem. Utredningen föreslog införande av en grundlagsparagraf och en samelag. Jag skulle vilja fråga hur justitieministern ser på detta, om det bör vara en komplettering av grundlagen som särskilt nämner samerna eller om vi behöver en särskild samelag. Vi har faktiskt bara rennäringslag, ingen samelag i dag.
Herr talman! Det var intressant att höra justitieministern säga att det är oerhört viktigt att beakta språket. Det tycker jag också. Språket är ju en grundförutsättning för att samerna skall kunna behålla sin kultur intakt. Det är också viktigt för deras integritet, självförtroende osv. Dock tycker jag att det vore lättare om man kunde skilja ut språket och ta ställning till detta och göra en vidare bearbetning här än att, som nu, plocka sönder det hela i en rennäringsproposition, en proposition om fjällnära skogar och en om ett sameting och en samelag. Just de här propositionerna kom samtidigt. Därför kan det gå att överblicka dem och se hur de förhåller sig till varandra. Men i övrigt behöver man se till helheten för att kunna göra en riktig bedömning. Beträffande ILO-konventionen vill jag säga att det vore en skam för landet om Sverige inte ratificerade denna. Jag vill gärna ha ett besked också om hur det arbetet fortlöper. Sedan vill jag säga att jag har ett papper här där det står Berith Eriksson ca 20 000. Om jag nu sade 2 000 tar jag härmed naturligtvis tillbaka det.

Herr talman! Den aktuella kommittén har avslutat sitt arbete med språkfrågorna. Såvitt jag vet har det ännu inte kommit något betänkande. I likhet med Martin Olsson skulle också jag vilja veta vilka frågor som vållar särskilda bekymmer. Jag skulle även vilja ha ett besked om hur arbetet med ILO konventionen fortskrider. Om man ser på samefrågan i ett historiskt perspektiv kan man konstatera att det vid de flesta intressekonflikter vad gäller mark-, jakt och fiskefrågor har varit samernas intressen som har fått vika. Vi har nu nått en gräns. Ett tillbakaträngande av de samiska näringsintressena kommer nämligen att stå i direkt motsättning till vår uttalade ambition att levandehålla och utveckla den samiska kulturen. Det är inte längre en framkomlig väg att låta samiska intressen vika om vi samtidigt skall ge möjligheter till fortlevnad för den samiska kulturen. Vi kan inte krypa undan detta faktum. Alla måste vi se och ta ställning till den här problematiken. Vid det ställningstagandet är det speciellt viktigt att ha en samlad samepolitik.

Herr talman! Till Martin Olsson vill jag säga att grundlagsfrågan och frågan om en samelag hänger ihop med själva frågan om ett sameting. Dessa frågor ingår i en pågående beredning liksom frågan om de uppgifter som sametinget skall ha. Jag har därför svårt att i dag gå in på vilka lösningarna kommer att bli i slutändan -- särskilt mot bakgrund av den eventuellt nya situation som vi då befinner oss i, i och med riksdagens ställningstagande till den proposition som redan är framlagd. Till Ragnhild Pohanka vill jag säga att ILO konventionen är föremål för beredning i regeringskansliet. Det är arbetsmarknadsdepartementet som arbetar på ett förslag på den delen. Berith Eriksson undrar vilka frågor av juridisk karaktär det är som närmare behöver övervägas. Som jag sade i mitt svar den 22 mars i år gäller det bl.a. vilken offentligrättslig ställning ett sameting skall kunna få. Kommitténs förslag innebar ju att ett sameting skulle vara en statlig myndighet underställd regeringen. Det kan man ha vissa synpunkter på, och det hade också remissinstanserna. Men något alternativ till det förslaget fanns inte. Det är bl.a. det vi överväger. Vi försöker alltså finna alternativ.
Herr talman! Jag har förståelse för att justitieministern inte nu kan ge några klara svar beträffande planeringen. Det kan ju bli ett riksdagsbeslut om det finns en hemställan till regeringen om att denna skall lägga fram förslag till en samlad samepolitik. Jag förstår att det kan finnas andra lösningar och att det här måste diskuteras och övervägas noga. Egentligen borde Norge, som redan har inrättat ett sameting, kunna ge oss en vägledning när det gäller att lösa dessa problem. Samerättsutredningen lösning var visserligen ett sameting med offentligrättslig ställning. Vi talar om en statlig myndighet. Men sametinget skall, enligt det här förslaget, utses av samerna. Det är därför bara formellt som man talar om en myndighet. Det är samerna som har att utse de här ledamöterna. Men på grund av vissa uppgifter kan man tala om myndighetsutövning. Därmed kan man kalla det här för en statlig myndighet. Jag inser att detta kan vara förenat med vissa problem. Men inte kunde jag tro att det skulle vara så svårt att lösa problemen. Fortfarande, alltså mer än ett år efter det att utredningen lagt fram sina förslag, har man i departementet inte lyckats komma fram till en lösning. Då det gäller övriga frågor som är aktuella på det samiska området vill jag, om nu diskutionen utvidgas till att vara en samediskussion i stort, säga att den aktuella utredningen om några veckor kommer att lägga fram förslag till en språklag m.m. Då hoppas jag att det skall vara möjligt för regeringen att få en så pass snabb behandling av det senaste betänkandet, som alltså kommer den 21 november, att det går att åstadkomma en samlad samepolitisk proposition som framläggs utan särskild tidsutdräkt. Hur samerna ser på det här framgår av en skrivelse från samernas nationalråd till, tror jag, regeringen för knappt en månad sedan. I skrivelsen fastslås vikten av en samlad samepolitik. Det står så här: Statens samepolitik i dag skapar utrymme för tvehågsenhet och ett slags vakuum. Den svenska folkopinionen har en annan syn på hur den statliga samepolitiken skall vara utformad. Tidpunkten är nu inne för att ta det samlade grepp som är i samklang med denna opinion. Det borde därför ligga i regeringens intresse och ansvar att skapa dessa förutsättningar. Det är ett samlat samiskt krav. I många frågor i vårt samhälle då det gäller t.ex. rennäringslagen står ju olika gruppers intressen mot varandra. Men det gäller inte just detta med ett sameting. Ingen är ju emot att samerna får det forum som ett sameting skulle vara.
Herr talman! Liksom Martin Olsson undrar jag om inte Norges sätt att lösa sådana här problem kunde vara en vägledning för oss Sverige. Det handlar alltså om länder som är lika varandra i andra avseenden. Länderna har ju ungefär samma lösningar på ett och samma problem. Sverige har, i jämförelse med Norge, varit mycket effektivare när det gäller att sprida samebefolkningen över landet. I Norge, Finland och Sovjet finns merparten av den samiska befolkningen fortfarande kvar i sitt ursprungliga landområde. Jag beklagar alltså att Laila Freivalds inte med ett ord berör ILO-konventionen och det arbetet.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

Vidare har han frågat vilka åtgärder regeringen avser att vidta för att intensifiera beivrandet av den ekonomiska brottsligheten, däri inräknat miljöbrotten. Slutligen har han frågat på vilket sätt regeringen vill verka för en skärpt bekämpning av brottsligheten med en rasistisk och invandrarfientlig bakgrund. Jag vill först erinra om att riksdagen helt nyligen har behandlat den proposition om förnyelse inom polisen som regeringen på civilministerns föredragning lade fram i våras. Propositionen innehåller bl.a. förslag till riktlinjer för polisens arbete. Förslagen innebär att polisens arbete skall inriktas mera på att förebygga och förhindra brott. Vidare skall en fortsatt prioritering ske av kampen mot våldsbrottslighet och narkotikabrottslighet. Även bekämpandet av ekonomisk brottslighet, särskilt sådan som hotar stora samhälleliga värden, skall enligt regeringens förslag prioriteras. Miljöbrottslighet nämns här som exempel. I fråga om de grundläggande prioriteringar som skall gälla för polisens arbete för i första hand nästa budgetår gjorde regeringen följande bedömning i propositionen. Polisen bör särskilt inrikta sin verksamhet på åtgärder som går ut på att värna om människornas trygghet till liv, hälsa, integritet och personlig egendom. Som ett uttryck för detta och som ett led i ansträngningarna att nå det kriminalpolitiska målet att minska brottsligheten bör det ske en ökad inriktning mot brottsförebyggande åtgärder i vid mening och mot brottsförhindrande åtgärder. En större andel av de totala polisresurserna bör således, enligt vad som förordades i propositionen, tas i anspråk för den preventiva verksamheten. I propositionen uttalades vidare att ett brett förebyggande polisarbete i många fall är det sätt som på sikt ger bäst resultat när det gäller att komma till rätta med gatuvåld, ungdomsbrottslighet, narkotikahantering, skadegörelse och andra slag av kriminalitet och ordningsstörningar som tilldrar sig kriminalpolitiskt intresse. Justitieutskottets majoritet ställde sig vid riksdagsbehandlingen bakom regeringens förslag till riktlinjer för polisens arbete. Riksdagen följde utskottsmajoriteten och har således godkänt de av regeringen föreslagna riktlinjerna för polisens arbete. När det så gäller Hans Göran Francks första fråga anser jag att det framgår tillräckligt klart av polispropositionen hur regeringen vill förstärka den brottsförebyggande verksamheten. Där sägs att det i första hand är en fråga för polisen att avgöra vilka metoder som bör användas för att förverkliga prioriteringen i riktning mot en ökad preventiv verksamhet, men att det är en naturlig sak att den allmänna övervakningsverksamheten i dess olika former måste utvecklas och öka. Särskild uppmärksamhet måste därvid ägnas åt ungdomar som är i riskzonen för att dras in i kriminalitet och åt vaneförbrytare och andra som svarar för en förhållandevis stor del av brottsligheten. Vidare sägs det bl.a. att ett framgångsrikt brottsförebyggande arbete förutsätter ett nära samarbete med andra myndigheter och organ, t.ex. skolan, socialtjänsten, folkrörelserna och föreningslivet. Det brottsförebyggande arbetet vid sidan av polisens är alltså enligt regeringens mening också viktigt. I årets budgetproposition (prop. 1989/90:100 bil.

Herr talman! Jag tackar för det utförliga svaret på min interpellation från den 4 oktober. Jag tar fasta på Laila Freivalds besked om prioriteringen i brottsbekämpningen av den mest allvarliga brottsligheten, varav den ekonomiska brottsligheten utgör en mycket betydande del. Jag konstaterar att Laila Freivalds i dag -- till skillnad från en interpellationsdebatt för något år sedan -- inte har någon invändning mot min beskrivning i interpellationen, att insatserna vid bekämpande av ekobrottsligheten sackat efter. Redan i budgetpropositionen 1988/89 kunde detta konstateras. Därefter har ingen förbättring skett. Såväl forskare på området som praktiskt verksamma åklagare och poliser betygar det motsatta förhållandet. En stor del av Laila Freivalds svar handlar om pågående och aviserade utredningar. Självfallet behövs dessa utredningar. Det gäller att genomföra sådana utredningar som kan leda till förslag och beslut och som får betydelse i det praktiska rättslivet. Axberger och BRÅ-forskaren Dan Magnusson genomfört om ekobrottsligheten är varken positiva eller uppmuntrande. Många förslag har aldrig lett till lagstiftning, och åtskilliga lagar har aldrig tillämpats eller har fått små praktiska verkningar. Detta gäller bl.a. företagsboten, rådgivarlagen, bulvanlagen, ekodomstolarna och näringsförbudet. Nyligen framhöll en kommissarie vid Stockholmspolisen att ekoroteln har en jättehög med 1 200 ärenden som väntar på att bli utredda. Vågen av konkurser och skalbolagshärvor har gjort att antalet ärenden de senaste åren ökat lavinartat. Eko och skatteroteln, som gått samman för en tid sedan, skulle ha haft minst ett 70-tal befattningshavare, men personalen har minskat med ca 20 personer. Andra rättsliga instanser har liknande problem. Ärenden blir outredda, åtal väcks inte, preskriptioner inträder i alltför stor utsträckning. Problemen när det gäller brottslighet med en rasistisk och invandrarfientlig bakgrund är också mycket stora och likaså underskattade. Diskrimineringsutredaren Kjell Öberg gjorde i en statlig utredning en omfattande kartläggning av denna brottslighet för tiden 1973--1983. Han kunde konstatera att anmälningar i stor omfattning avskrevs i strid med gällande författningar, vilket berodde på bristande kompetens och kvalifikationer, intresse och resurser. För tiden 1984--1987 har rikspolisstyrelsen gjort en utredning, som visade att det begicks 2 000 brott med rasistiska och främlingsfientliga inslag. Men det konstaterades också att detta inte gav den verkliga bilden; mörkertalet är mycket stort. Rikspolisstyrelsen lade fram en rad förslag, som knappast har realiserats i någon nämnvärd utsträckning. Bland förslagen märktes intensifierad brottspaning efter personer som bedriver brott av detta slag, exempelvis brevterror. Man kan sålunda konstatera att det finns mycket stora svårigheter då det gäller beivrandet av ekobrott och invandrarfientlig brottslighet. Skälet till detta är av allt att döma att dessa typer av brottslighet är kontroversiella till skillnad från narkotikabrott och våldsbrott, vilket lett till den politiska återhållsamheten. Det är därför ingen överraskning att närmare 500 poliser är engagerade i utredning om narkotika, över 600 om våldsbrott medan mindre än hälften är engagerade i utredning om ekobrott. Det är nödvändigt att rättsväsendet, främst polisoch åklagarverksamheten, tillförs både kvantitativa och framför allt kvalitativa förstärkningar. De uppgifter jag nyss nämnde ger också anledning till att göra vissa omfördelningar inom den prioriterade brottsbekämpningen. Min uppfattning är dessutom att inte bara våldsbrottslighet med rasistisk och invandrarfientlig bakgrund utan också all annan brottslighet av detta slag skall prioriteras i brottsbekämpningen. I rikspolisstyrelsens undersökning konstaterades att olika slag av brottslighet innefattar rasistiska motiv. Skadegörelse och stöldbrott är de vanligast förekommande. BRÅ har haft regeringens uppdrag att utvärdera ekobrottsligheten inom sju olika branscher, nämligen restaurangbranschen, taxi och åkeribranscherna, bilreparationsbranschen, ROT sektorn inom byggbranschen samt måleribranschen. Till detta har senare kommit hyres och fastighetsbranschen. Utvärderingen är avslutad inom kort, utom beträffande den senare branschen. Detta bör ge anledning till att genomföra den skärpta och intensifierade brottsbekämpning i praktiken, som jag efterlyser i interpellationen. BRÅ-utredaren Dan Magnusson har redovisat sin syn på ekobrottsligheten i två skrifter. Han framlägger en rad konkreta förslag, som jag och andra sledamöter till en del motionerat om vid flera olika tillfällen. En punkt vill jag särskilt nämna, nämligen Magnussons konstaterande att det inte finns någonting som talar för att ekobrottsligheten skulle vara mer utbredd i de sju branscherna än i andra. Det bör beaktas i den fortsatta verksamheten då det gäller att skärpa kampen mot den ekonomiska brottsligheten.
Herr talman! När det gäller prioriteringar i polisverksamheten vill jag peka på att regeringen i juni i år i sina direktiv till rikspolisstyrelsen om fördjupade anslagsframställningar har begärt att det varje år skall redovisas statistik som belyser hur polisen svarar upp mot statsmakternas prioriteringsbeslut. Det har givetvis betydelse även för hur man använder sina resurser inom de prioriterade områdena. Göran Franck själv är ledamot i, skall också komma in på frågor om prioriteringar vid brottsbekämpningen, varvid den typ av synpunkter som Hans Göran Franck anför här kan omhändertas. I ett avseende vill jag något säga emot Hans Göran Franck. Det gäller påståendet att den lagstiftning som var en följd av ekokommissionens omfattande arbete inte har haft några effekter, att den inte tillämpas i någon större utsträckning. Jag vill ändå varna för slutsatsen att den lagstiftningen skulle sakna betydelse. Det är nog svårt att utesluta, i varje fall när det gäller en del av den lagstiftningen, att det innebär en rejält preventiv effekt att den finns.
Herr talman! Jag vill inte påstå att den lagstiftning som har beslutats när det gäller ekobrottsligheten inte har haft några effekter -- som Laila Freivalds sade. Däremot vill jag peka på att inom ett flertal områden har lagstiftningen haft ingen eller liten effekt. Det gäller områden där det har inneburit en nackdel att man inte har kunnat bruka dessa lagar mer. Men detta har också berott på att lagarna inte har varit tillräckligt bra och tillräckligt skärpta för att kunna brukas i brottsbekämpning. Bland forskare och även bland praktiskt verksamma jurister råder en ganska stor samstämmighet om att bekämpandet av den ekonomiska brottsligheten har sackat efter under den senaste femårsperioden. Det är ju bra att justitieministern nu tar fasta på en hel del nya idéer och nya förslag och också hänvisar till bl.a. Om jag till slut skall säga någonting ytterligare positivt, så är det att en viss förändring i inställningen håller på att ske inom företagarleden. Man talar numera om att det är viktigt att skärpa de etiska reglerna. Och från fackföreningsrörelsens sida har man tagit nya tag för information i syfte att skapa ökad medvetenhet om betydelsen av att bekämpa den ekonomiska brottsligheten. På den punkten vill jag ge justitieministern en honnör -- för att det har blivit ett anslag på 100 000 kr. till LO distriktet i Stockholms län. Men jag talade med Roland Larsson härförleden. Han var ju glad för att man får det här anslaget, men han sade att det var för litet. Och vi får väl återkomma när det kan visas att det här ger effekter.

Herr talman! Karin Israelsson har frågat mig om jag är beredd att upphäva beskattningsreglerna för reseersättning med bil och förändra mervärdebeskattningen för drivmedel samt om jag tänker initiera omförhandlingar av statens reseavtal såvitt gäller ersättningar för resor med egen bil. I dag gäller såvitt avser avdrag för kostnader för resor med egen bil i tjänsten att arbetstagaren kan få ersättning från arbetsgivaren för bilkostnader med 12 kr. per mil utan att några skattekonsekvenser uppkommer. När beslutet om dessa regler fattades av riksdagen i våras var riksdagen givetvis medveten om att den samtidigt beslutade breddningen av mervärdeskatten skulle medföra bensinprishöjningar. Beloppet om 12 kr. är därför anpassat till denna omständighet. Kostnaderna för bl.a. drivmedel har sedan beloppet bestämdes också stigit på grund av händelserna i Mellersta Östern. Den senaste tiden har kostnaderna för drivmedel på nytt sjunkit något. Det är för närvarande omöjligt att bedöma om den kvarvarande prishöjningen kommer att bli bestående under en längre tid. Jag är för dagen därför inte beredd att föreslå någon ändring av denna bestämmelse. Karin Israelsson har vidare frågat mig om jag vill förändra mervärdebeskattningen av drivmedel. Som bakgrund till frågeställningen vill jag nämna följande: De marginalskattesänkningar som skattereformen medför finansieras till stor del av ett breddat skatteunderlag. En likformig beskattning kräver att det utgår mervärdeskatt på så gott som alla varor och tjänster. Drivmedel kan inte undantas från denna regel. Jag är således inte beredd att föreslå några förändringar beträffande denna fråga. I fråga om reseersättningar påstår Karin Israelsson att statens reseavtal inte har omförhandlats i år. Frågor om de statsanställdas anställnings och arbetsvillkor, bl.a. resekostnadsersättningar, tillhör civildepartementets ansvarsområde. Jag har därför inhämtat följande upplysningar från civilministern. Karin Israelssons påstående stämmer inte. Statens arbetsgivarverk och de statsanställdas huvudorganisationer träffade den 19 mars 1990 ett nytt bilersättningsavtal som ersatte tidigare gällande avtal. Tjänstemän som regelmässigt använder den egna bilen i verksamheten och därför har s.k.

Hittills har en av organisationerna överlämnat yrkanden med förslag till nya ersättningsbelopp m.m. Förhandlingar mellan SAV och arbetstagarorganisationerna har ännu inte påbörjats. Vilket resultat förhandlingarna kan leda fram till är det för närvarande omöjligt att säga något om.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret på min fråga. Interpellationssvaret gör inte någon människa glad. Än mindre blir bilägarna i vårt land glada över regeringens inställning till de höga bensinpriserna och de märkliga beskattningsreglerna. Det finns inte ett ord i svaret om att regeringen beklagar den effekt som de kraftigt höjda påslagen för bilismen orsakar svenska folket. Det är inte ett ord till tröst för alla de glesbygdsbor som trodde på regeringens budskap att hela Sverige skall leva. Nu får de i stället uppleva att de straffas för sitt val av bostadsort. Inte ett ord offrar regeringen på alla de kvinnor som så svårt drabbas av fördyringarna att de får betala för att klara arbetet. Låt mig få berätta om en distriktssköterskas nya situation. Det kunde lika gärna ha varit en hemsamarit eller en avbytare. Det är motorförarna som i en tidning har räknat fram vad de nya förslagen innebär för distriktssköterskan. Hon får varje månad betala 147 kr. i skatteökning för att hon använder egen bil i tjänsten. Bilersättningen motsvarar inte den verkliga kostnaden, och det innebär ytterligare förluster. Jag kan också ta min egen situation. Jag får betala mellan 400 och 800 kr. per månad i skatt på grund av att jag bor ca 20 mil från flygplatsen. Visserligen får jag en skattesänkning nästa år, men fortfarande drabbas jag och alla andra som bor som jag av de nya reglerna för bilersättning och höjda bensinpriser. I Västernorrlands län har man räknat ut att det kostar 40 kr. per mil för landstinget att ordna en leasingbil för en distriktssköterska. Familjer som valt att bo utanför tätorten och har långa avstånd till affärer och andra serviceinrättningar blir de stora förlorarna med det nya skattesystemet. I min kommun har Ammarnäsborna 25 mil till närmaste BB och 9 mil till läkare, biograf och högstadium. Till detta kommer momspåslaget som snabbt försämrar villkoren när bensinpriserna stiger. I går kunde TV Aktuellt rapportera om att 10 kr. per liter bensin inte är otänkbart om krisen i Persiska viken övergår i krig. Inte ens det får väl regeringen att reagera. I samma tidning beskrivs vad som händer med den bilist som har tillgång till tjänstebil. Han är höginkomsttagare och naturligtvis man. Han får skatta för sin bil med 35 %, och i exemplet tillkommer en inkomst på 52 150 kr. ovanpå lönen. Han får en lägre månadskostnad med 367 kr. per månad jämfört med i år. Vinnarna efter skatteomläggningen är höginkomsttagare med tjänstebil. Förlorarna är distriktssköterskorna. Det är dagens sanning i klartext. Den viktiga personalen inom hälso och sjukvården slås ut genom skatteomläggningen och de ökade bilkostnaderna. Däremot skyddar tjänstebilsförmånerna höginkomsttagarna. Var finns den fördelningspolitiska profilen i regeringens skatteomläggning? På vilket sätt tänker regeringen slå vakt om landsbygdsboendet så att bilkostnaderna blir rimliga? Den fördelningspolitiska profilen saknas helt. Jag förstår de kvinnliga riksdagsledamöterna från de norra länen som kräver rättvisa för kvinnorna i denna fråga. Däremot känner jag mig starkt oroad över Kvinnoförbundets ordförande Margareta ''Hur länge skall vi låta folk bo där de vill och låta samhället subventionera deras boende?'' Det var bilåkandet som hon ville klämma åt. Nog känns det skrämmande med en socialdemokrati som så starkt förtrycker de grupper som inte representerar höginkomsttagarna och som valt att bo där de trivs och där barnen har en bra miljö. Varför skall de nu straffas så hårt? Jag är alltså djupt besviken över regeringens brist på medkänsla. Än mer förvånad är jag över bristen på solidaritet med svaga grupper. Kom bara inte med beskedet att allt skall bli bra efter den 1 januari 1991. Då skall, säger man, skatteomläggningen göra att skatterna sänks och att glesbygdsborna får råd att betala de höga bensinpriserna. Verkligheten blir aldrig sådan, herr minister. I dessa trakter har människor låga inkomster. De lever visserligen något billigare än man gör på andra håll, men de har betydande utgifter för just kommunikationer. Alla varor blir dyrare, och alla frakter ökar i och med högre omkostnader. Kommunernas ekonomi är redan hårt drabbad. Deras kostnader ökar, och taxor och service försämras. Jag vädjar till regeringen att ompröva ställningstagandet om momsbeskattning på drivmedel. Företagen går fria, eftersom de får dra av momsen. Privatbilisten däremot får betala hela bördan. Det vore mer rättvist om alla fick betala skatt men med lägre skattesats. Jag börjar ana att hela regeringen tänker i samma banor som Margareta Winberg. Man tvångsförflyttar de trilskande glesbygdsborna till storstädernas getton. Men tro inte att det blir billigare. Vi säger nej till sådana tankegångar. Jag kan inte tänka mig att denna känslolösa inställning till bilisternas pålagor kan vara en tillgång annat än i statens skattekista. Skatten har alltid varit ett fördelningspolitiskt instrument. Varför kan den inte vara det också i fortsättningen? Nu vet jag att regeringen måste ha dessa pengar. Men det finns andra inkomstkällor för att finansiera det bortfall som momsen på bensinen innebär. Sänk exempelvis schablonavdraget till 2 000 kr. och ta bort avdraget för fackföreningsavgiften! Lägg en högre avgift på telefonsamtal! Se bara på alla dessa biltelefoner eller pockettelefoner som dyker upp i en strid ström. Låt varje samtal bli några ören dyrare, och låt pengarna gå tillbaka till bilismen! Vägarna orkar man inte längre underhålla i mitt hemlän, Västerbotten. Det är bedrövligt att vi inte får tillbaka den vägskatt vi betalar i form av bättre vägar. Varför skall glesbygdsbilisten betala för motorvägsbyggande i Syd och Mellansverige? Är det månne god fördelningspolitik? Till sist ett råd inför nästa års förhandlingar om bilersättningen. Gör den rättvis jämförd med tjänstebilens förmåner! Ge oss ett högre skattefritt tak, och höj nivån från 25 kr. till 30 kr., innan arbetsgivaravgift skall betalas på hela summan! Pröva till slut på landsbygdsboende, en boendeform som borde gynnas och inte bestraffas! Sverige är inte bara Stockholm. Det finns underbara boställen utanför tullarna. Våga språnget ut mot naturen och friheten! Huvuddelen av Sveriges befolkning bor utanför de stora tätorterna. Ställer regeringen upp på att hela Sverige skall leva? Jag tror inte det när jag ser hur skatterna slår.

Herr talman! Länstidningen i Östersund, socialdemokratisk, har i gått i spetsen för en namninsamling mot det höga bensinpriset. 50 000 namnunderskrifter resulterade LTs tidsbegränsade upprop i. Det är inte ofta som demonstrationer och andra missnöjesyttringar från befolkningen i Jämtlands län får genomslagskraft i hela landet och blir intressanta för massmedia söderut. Länstidningens upprop fick det, men vi backades inte upp och vi fick inte stöd för våra rimliga protester. I stället kallades vi för lurendrejare och töntar. Men vad är det då vi har begärt som får en massmediaprofessor att rycka ut och ondgöra sig över genomslaget för jämtarnas protest? Han sade att det var ett svek från journalisternas sida, som tillåtit ett sådant genomslag. Vad är det vi har begärt? Jämtar och övrigt folk i Norrlands inland har begärt särskild hänsyn i samband med de mycket kraftigt stigande bensinkostnaderna. Skattereduktion med en krona per liter är vårt önskemål, men det har vi ännu inte fått gehör för. Däremot har protesten från Jämtland och övriga Norrland lett till att avdraget för kostnader för resor till arbetet har höjts för alla svenskar. För det borde egentligen vi norrlänningar tackas med en liten blomma söderifrån, kan man tycka, men icke. Vi får bara skällsord över oss, inte bara från några journalister utan också från åtskilliga andra. Det sägs då att det är bra att bensinen är så dyr och att bilåkandet och därmed miljöförstöringen från bilarna minskar. Ja, det är lätt att säga för dem som lever med fullt av alternativ i form av kollektivtrafik omkring sig men inte för dem som har bilen som enda transportmedel för litet längre resor. Det finns åtskilligt som talar för att man helt enkelt borde avstå från att lägga miljöavgift på bensinen i Norrlands glesbygder, för den miljöförstöring som bilåkandet föranleder hos oss är ganska marginell. De som hos oss svarar för surt nedfall och annat elände från luften finns främst i England, Tyskland och öststaterna. Bilarnas avgaser är en allvarligt miljöstörande faktor bara i storstäderna och deras närmaste omgivningar, och det är givetvis där som miljöavgifter på bensin och andra bränslen verkligen skall tas ut. Ett litet genombrott för ett annorlunda tänkande -- och det är godtaget också utomlands -- har vi ändå sent omsider fått genom de nya reglerna om reducerad arbetsgivaravgift av den del av landet som kallas stödområde 1. Det finns all anledning att låta det tänkandet breda ut sig inom andra delar av skatteområdet. Får vi därtill en i hög grad berättigad återbäring på de miljarder kronor som vattenkraften i inlandet genererar varje år både för företag i andra regioner och för staten i form av energiskatten, kan vi klara oss själva bra långt framöver. På senare tid har storstäderna börjat jämra sig alltmer över sin ekonomiska situation och begärt högst avsevärda nya bidrag från staten. Deras yrkanden har, till skillnad från våra, fått mycket starkt och positivt genomslag i riksmedia. På kommunikationsområdet har man till och med fått gott gehör hos de särskilda storstadsutredare som arbetat på uppdrag av regeringen. De utredarna har nyligen föreslagit bl.a. att en än större del av de statliga pengar som nu går till kommunikationer skall gå till storstäderna för utbyggnad av vägar, järnvägar, flygplatser och broar. Det är inte rättvist. Det svar som Karin Israelsson har fått på sin interpellation visar mycken kallsinnighet, om jag får dra i väg med ett sådant uttryck, eller okänslighet och en hel del okunnighet om den verklighet som finns för oss som bor i de långa avståndens och glest befolkade områden. Dock finns det i svaret en liten öppning, tycker jag, och det är när statsrådet skriver: ''Jag är för dagen därför inte beredd att föreslå någon ändring av denna bestämmelse.'' Då undrar jag: Kanske finns det någon annan dag, litet längre fram, möjlighet att komma med en ändring just i det här sammanhanget. Sedan skulle jag också vilja kommentera det som står om momsregeln: ''Drivmedel kan inte undantas från denna regel.'' Det kan det visst det, om man bara vill.

Herr talman! Karin Israelsson sade att det fanns ingenting i mitt svar som gjorde henne och andra glada. Jag hade hoppats att det åtminstone fanns två glädjande besked. Det ena var att jag kunde rätta till de missuppfattningar som Karin Israelsson uppenbarligen hade, när interpellationen utformades, angående statens reseavtal. Det andra är att sedan interpellationen lämnades in har regeringen gått ut med besked, sedermera också en proposition, med förslag om höjda reseavdrag. Det tycker jag hade varit värt i varje fall ett kort omnämnande. Det är riktigt att det förslaget -- och då vänder jag mig även till Stina Eliasson -- riktar sig inte enbart mot glesbygden eller mot Norrland. Det har en generell karaktär, och jag menar att det är en stor fördel med detta. Det finns människor också i andra delar av landet som har långa reseavstånd och är beroende av bilen, och det finns faktiskt människor i Norrland som inte har sådana långa reseavstånd. Det här är en generell åtgärd som kommer alla till del som har behov av åtgärden. Men det är alldeles klart att tyngdpunkten i praktiken ligger i glesbygden. Det bör ses som en regionalpolitiskt positiv åtgärd. I övrigt var Karin Israelssons inlägg ett enda långt skällande på skattereformen. I vanlig ordning, när särintressen breder ut sig, får man höra att praktiskt taget alla grupper förlorar. Den här gången fick jag höra att det var kvinnorna, bilisterna, glesbygdsborna och låginkomsttagarna -- det är möjligt att det fanns ytterligare några förlorare. Jag är van att höra detta, men det är väldigt sällan det anförs något belägg för de påståenden som kastas fram, och det finns inget belägg. Det är just bara påståenden som saknar täckning. Det har troligen gjorts mera ingående studier av den här reformens fördelningseffekter än i samband med någon annan reform som genomförts i Sverige i modern tid. Om inte Karin Israelsson tror på regeringens egna studier, så går det bra att hänvisa till en rad andra studier som har gjorts -- av LO-ekonomer, av en rad oberoende forskare. Alla leder de fram till i stort sett samma resultat. Det är en fördelningspolitiskt bra reform. Jag påstår inte att reformen är utan varje problem. Jag påstår inte att varenda människa i landet kommer att vinna på den, men jag påstår att den i stora drag har en bra fördelningspolitisk profil. Jag avvisar kategoriskt påståendena om motsatsen. Det finns ingen täckning i statistiken för att glesbygden skulle förlora på reformen. Det är visserligen sant att man kan plocka ut enskilda delar ur reformen och säga att de slår hårdare i glesbygden än i storstäderna. Men på motsvarande sätt finns det andra delar i reformen som har motsatt effekt. Jag tänker då inte minst på boendekostnaderna, som är en tung del i människornas ekonomi. Taxeringsvärden och därmed boendekostnader och boendeskatter är högre i storstäderna i än i glesbygden, och den enda rimliga bedömning som kan göras av skattereformen är att man väger samman alla dessa effekter och inte bara plockar ut just dem som passar syftet i den debatt som pågår. Jag skulle välkomna om jag någon gång kunde få höra mera konkret vad det är för fel på de undersökningar som gjorts av en rad olika forskare och utredare, i stället för att det bara påstås att reformen leder till en massa effekter. Det är också lätt att kräva lättnader i alla möjliga avseenden, såsom sänkt bensinskatt och generösare avdrag. Någon gång är det också bra att få höra hur dessa pengar skall betalas. Jag vet inte hur Karin Israelsson föreställer sig att finansieringen skall genomföras. Jag fick visserligen höra några förslag här, och de ger ganska blygsamma intäkter. Det är intressant att man nu även från centern och inte bara från moderaterna får höra att vi skall avskaffa skattereduktionen för fackföreningsavgiften. Inte ett ord sägs om huruvida arbetsgivarna skall bli av med motsvarande rättighet eller om det möjligen är så att ni liksom moderaterna anser att man skall diskriminera de fackligt anslutna och ge arbetsgivarna en speciell skattefavör, som löntagarna inte har. Det vore intressant att få svar på den frågan. Jag konstaterar att centern till att börja med har en brist på 9 miljarder i sitt skattealternativ. Nu adderas nya krav och nya ofinansierade skattesänkningar eller utgiftsökningar. Det är naturligtvis lätt att utlova förbättringar, men det har ingenting med verkligheten att göra. Försök att i någon mån erinra er vad som har utspelats i det här landet under den senaste tiden. Vi har haft en akut valutakris, då pengar i stor skala rann ut ur landet och det blev nödvändigt att höja räntan för att vända valutaflödena. Regeringen har därefter lagt fram ett krispaket för att stärka förtroendet för den ekonomiska politiken och vända den ekonomiska utvecklingen. När man hör kraven på lättnader i olika riktningar får man intrycket att detta inte har ägt rum. Det är som om man kunde ställa sig vid sidan om denna utveckling och upprepa en lång rad krav på förbättringar åt olika håll och sedan fullständigt bortse från att dessa krav någon gång skall betalas. Om det blir krig i Mellersta Östern och olje och bensinpriserna till följd av detta går upp ytterligare -- någonting som vi naturligtvis alla hoppas att vi skall slippa uppleva -- då finns det, det kan jag försäkra, varken någon regering eller någon riksdag som kan förhindra att dessa effekter slår igenom på den svenska ekonomin. Det är mycket tråkigt om det sker, men det finns inga knep som gör att vi kan undgå effekter från den internationella ekonomin.

Herr talman! Erik Åsbrink ansåg att jag skulle vara nöjd med det svar regeringen gav i interpellationssvaret och över att man rättade till mina felaktiga påståenden. Det finns även andra utredningar än dem som Erik Åsbrink åberopar när det gäller hur skatteförslaget slår för låginkomsttagare i glesbygd. Jag har bl.a. med stort intresse läst Nordbankens penetrering av vad som händer för låginkomsttagare i och med skatteomläggningsförslaget. Bor dessutom låginkomsttagaren i en glesbygdskommun, blir bekymren stora. Jag lever mitt i den verkligheten, och jag vet vad folk drabbas av. Jag vet också att man under långa tider har haft sämre förutsättningar i dessa bygder och att det med skatteomläggningsförslaget inte är någon förbättring i sikte. Våra boendekostnader är visserligen lägre än boendekostnaderna i Stockholms tätort. Men jag kan också berätta att kostnaden för dem som i dag bygger ett nytt hus i min kommun är en miljon kronor. De kan aldrig räkna med att vid en försäljning få tillbaka dessa pengar. Huspriserna ligger på mellan 200 000 och 250 000 kr. Det är vad en människa i den situationen får inrikta sig på. Det är alltså inte speciellt attraktivt. Många bygger nya hus och har trott att det var möjligt att bo i dessa delar av vårt land. Regeringen har ju också ställt upp och sagt att hela Sverige skall leva. Men dessa människor drabbas väldigt hårt av det som nu inträffar. De har höga boendekostnader. Det finns också många andra kostnader som kanske inte märks, men allt som skall göras kostar. Ett exempel är våra barn i gymnasieskolan. Trots att det finns inackorderingstillägg och ersättningar för resor, så kostar det varje enskild familj som vill ha sitt barn i gymnasieskolan en stor summa pengar. Jag är själv i den situationen. Vi har långt till gymnasieskolorna. Vi är väldigt beroende av transporterna för allt vi skall göra. Enligt SCB kommer kostnaden för en bilägare i Arjeplogs kommun att öka med 7 300 kr. jämfört med kostnaderna för en bilist i Bodens kommun. Det är ungefär förhållandet mellan Sorsele och Umeå i Västerbotten. Kostnaderna blir alltså betydligt högre än vad de är i dag. Särintressen kallas vi alltid när vi kräver att bli behandlade på samma sätt som andra. Men varför skall alltid behandlingen vara till fördel för höginkomsttagare i tätort? Varför kan den aldrig vara till fördel för låginkomsttagare i glesbygd?
Herr talman! Vad är det för fel på de utredningar som visar att det inte stämmer att folk i glesbygden har dyrare arbetsresor? Det är bl.a. så att det är fråga om genomsnittssiffror. Jag har inte sett någon ordentlig nedbrytning av siffrorna. Man behöver sedan bara gå ut med måttstocken för att övertyga sig själv om att avstånden är långa i t.ex. Norrlands inland. Vi har framför allt inte samma möjlighet som människor i storstadsområden och över huvud taget områden söderut att använda kollektiva färdmedel. Den möjligheten kommer vi heller aldrig att få, eftersom det är omöjligt. Vi är alltså beroende av bilen. Jag fick ingen reaktion på mitt påstående att drivmedel visst kan undantas från regeln om mervärdeskatten, enligt vilken drivmedel måste finnas med, eftersom beskattningen skall vara likformig. Men jag påstår att man visst kan undanta drivmedel om man vill. Vi har ju länge haft en differentierad moms inom byggsektorn, och i andra länder är detta möjligt. I Tyskland har man t.ex. ingen moms på baslivsmedel men däremot på andra livsmedel. I Nordnorge har man betydligt reducerat inkomstskatten både för enskilda individer och för företag. Så visst är detta möjligt, och jag tycker det skulle vara fantastiskt. Jag lämnar över förslaget, så att det i varje fall kan få finnas med vid de förberedande procedurerna inför nästa budgetarbete.
Herr talman! Visst är det sant att resorna ofta är längre i glesbygden och framför allt att man har sämre tillgång till kollektivtrafk. Jag har inte bestritt detta, utan jag instämmer i påståendena. Det är också sant att det finns en hel del människor i andra delar av landet som har långa avstånd till sina arbetsplatser. Men de har ofta bättre alternativ att tillgå. Det är en omständighet som vi naturligtvis skall ta stor hänsyn till, och vi har också i skattereformen tagit hänsyn till detta. När man uttalar sig så svepande om människor i glesbygd, hur de har det i största allmänhet eller hur de påverkas av skattereformen, kan man inte bara rycka ut en del ur verkligheten och bortse från alla andra delar. Boendekostnaderna är faktiskt en mycket tung del i hushållsbudgeten, för de flesta människorna är det i själva verket den tyngsta delen. Det förhållandet att vi som ett led i finansieringen av skattereformen höjer beskattningen på fastigheter slår alltså betydligt tyngre i storstäderna än i glesbygden. Ett och samma hus, samma storlek och kvalitet, kostar mer i storstaden än i glesbygden. Det är en realitet, och vi kan inte bortse från det när vi uttalar oss om förhållandet mellan glesbygd och storstad. Jag avvisar alla tankar på att man skall skälla vare sig på glesbygdsborna eller på storstadsborna. Det finns för och nackdelar med att bo på resp. håll, och vi skall naturligtvis skapa goda levnadsbetingelser för alla människor i det här landet. Men av den anledningen tycker jag också att det finns skäl att avvisa det slag av förenklade beskrivningar som de tidigare inläggen litet grand har gett prov på. Sedan till Stina Eliassons fråga om man kan ha differentierad moms. Ja, visst kan man ha det. Men det är ett medvetet steg i skattereformen att vi avlägsnar alla typer av differentierad moms. Det tas ut mervärdeskatt på de flesta områden, och det sker med en enhetlig skattesats. Det finns faktiskt tankar bakom detta. Vi skall inte styra människornas konsumtionsval genom att gynna vissa områden och missgynna andra. Beskattningen skall vara lika, och sedan får människorna själva bestämma var de skall lägga sina pengar och vilken konsumtion de skall ägna sig åt. Det finns inget land som har en lägre mervärdeskatt på bensin än vad man har på andra varor. Det finns differentierad moms, men det förekommer inte för bensin. Runt om i Västeuropa har man mervärdeskatt på bensin. Sverige var ett av de länder som sist införde den skatten, och jag kan försäkra att vi inte tänker ändra skattereformen på den punkten. Den enhetliga mervärdeskatten har kommit för att stanna. Om vi vill göra fördelningspolitiska insatser eller regionalpolitiska insatser finns det vida överlägsna metoder jämfört med att gå in med en differentierad bensinskatt.

Herr talman! Jag noterar en något ödmjukare ton även hos statsrådet i det senaste inlägget och viss förståelse för att det kan finnas problem med att bo i glesbygd. Jag älskar att bo i glesbygd, och jag önskar att många fler skulle få den möjligheten. Men jag har svårt att se att vi i dag kan locka människor till en glesbygd med de förutsättningar som skattereformen innebär. De allra flesta låginkomsttagare bor också i dessa områden, oavsett om det är fråga om Västerbottens inland eller Smålands glesbygder. Kommunerna där har redan i dag den högsta skatt som går att ta ut, och det finns ingen möjlighet att höja den mer. Dessa kommuner höjer i dag taxor så mycket de kan för den service de kan ge för att försöka överleva. Att det finns moms på många saker ökar också kommunernas utgifter. Det innebär att servicen på sikt blir sämre. Även boendekostnaderna i dessa kommuner kan vara rejält höga, särskilt i nyproduktionen. Vilhelmina kommun har i de förhandlingar som nu pågår om hyreshöjningar för bostäder aviserat rekordhöga höjningar. Man har enorma kostnader för boendet i dessa glesbygdskommuner, och det skiljer inte speciellt mycket. Men det finns på det området bostadsbidrag som kan justera alltför höga kostnader för den enskilda familjen. För de övriga ökade kostnaderna i kommunerna finns inget bidrag som går in och justerar. Man är därför mycket utsatt när kostnaden för kommunikationerna kommer att ta så stor del av hushållsbudgeten som den kommer att göra med dessa nya förutsättningar. Jag hoppas, även om det inte lät så, att regeringen också sätter sig in i verkligheten, även om regeringen påstår att centerpartiet försvarar särintressen. De människor som vill leva i dessa bygder måste också få ekonomiska förutsättningar att göra detta. Jag tror inte att det bara är för att vi talar om detta som människor är upprörda över vad som för tillfället händer för deras bygders räkning, utan det är den faktiska verkligheten. Människor förväntar sig inte några skattesänkningar, eftersom de har mycket låga statliga skatter. De förväntar sig taxehöjningar och fördyringar för andra nödvändighetsvaror. I den situationen är det inte fråga om ett gnölande och gnällande, utan det är ett klart rop på hjälp. Jag inser att regeringen inte är beredd att ge glesbygden den här hjälpen.
Herr talman! Jag vill återgälda komplimangen och säga att även Karin Israelssons senaste inlägg var betydligt modestare i tonen än det första inlägget. Jag vet inte om skillnaden beror på att det fanns ett skriftligt manus till det första inlägget medan de senare var helt muntliga. Om det förhåller sig på det sättet hoppas jag att Karin Israelsson i fortsättningen avvarar skriftliga underlag i största möjliga utsträckning. Jag vet att det fortfarande finns en betydande oro och skepsis mot skattereformen. Det beror, hävdar jag, till mycket stor del på bristande kunskaper om vad som kommer att inträffa. Detta är inte sagt som någon förebråelse. Det är i själva verket även för skatteexperter svårt att överblicka alla konsekvenser av skattereformen. Men jag vet att skattereformen är en realitet om mindre om två månader. Jag vet att när den första lönen eller pensionen betalas ut i januari, kommer de flesta människor att upptäcka en ganska påtaglig förbättring. De får behålla mer av inkomsten efter skatt. Detta gäller också för dem som i dag inte betalar så mycket i statlig inkomstskatt. De slipper först och främst att betala statlig inkomstskatt fr.o.m. nästa år, och de kommer också att få en rabatt på kommunalskatten. Den rabatten är konstruerad på ett sådant sätt att den är mer värd i de kommuner där utdebiteringen är hög. Den kan uppgå till drygt 2 500 kr. för vissa låginkomsttagare. Detta skall också vara med i bilden. Ovanpå detta kommer mycket kraftiga höjningar av barnbidrag, bostadsbidrag, pensionstillskott och kommunala bostadstillägg. Jag är övertygad om att de flesta människor i detta land, såväl i glesbygd som i storstad, kommer att välkomna denna reform när de ser den i verkligheten.

Herr talman! Görel Thurdin har ställt följande frågor: 1. Anser statsrådet att höjningen av hotell och restaurangmomsen bidrar till en positiv utveckling av den svenska bytesbalansen? 2. Anser statsrådet att höjningen av hotell och restaurangmomsen är förenlig med riksdagens mål för turismen? 3. Avser statsrådet att göra något för att mildra de negativa effekterna för svensk turistnäring till följd av momshöjningen? Den av riksdagen beslutade skattereformen är den mest genomgripande omläggning av skattesystemet som vi haft under efterkrigstiden. Det grundläggande motivet är att reducera de snedvridningar i resursanvändningen som beksattningen åstadkommer. Det innebär bl.a. att olika typer av inkomster skall beskattas likformigt. Staten bör som princip inte gynna eller missgynna vissa branscher. Inte heller skall staten försöka att styra människornas konsumtionsval genom diskriminerande skatteregler. Den tidigare reducerade momsen för hotell och restaurangtjänster innebar ett särskilt gynnande av denna bransch. Hotell och restauranger beskattas numera på samma sätt som alla andra branscher. Skattereformen ger förutsättningar för en högre ekonomisk tillväxt genom att den reducerar snedvridningarna i resursanvändningen. Nu gäller det att bekämpa inflationen så att det också blir möjligt att ta tillvara de förbättrade förutsättningarna. Här har inte minst arbetsmarknadens parter ett stort ansvar. Skattereformen medför också att hushållen får behålla mer av varje inkomstökning. Det vore märkligt om inte hotell och restauranger kunde tillgodogöra sig en del av dessa pengar. Det viktigaste för denna bransch, liksom för andra branscher, är därför att vi för en ekonomisk politik som bekämpar inflationen och ger förutsättningar för tillväxt och höjda reallöner. Vad gäller frågan om hotell och restaurangmomsens effekter på bytesbalansen vill jag säga att det inte är något mål i sig för den ekonomiska politiken att uppnå något visst saldo i den s.k. turistbalansen. För den ekonomiska politiken är det resultatet av Sveriges totala utrikeshandel med varor och tjänster som är det väsentliga. Självfallet är det dock viktigt att en konkurrenskraftig turistnäring bidrar till ett förbättrat saldo i bytesbalansen. Det bästa sättet att förbättra bytesbalansen är att ge alla branscher samma förutsättningar att konkurrera, vilket bl.a. innebär en likformig och neutral beskattning. Resultatet blir att de verksamheter som har bäst förutsättningar expanderar snabbast, och därmed förbättras bytesbalansen genom att exporten från dessa branscher ökar eller att importen från utlandet minskar. Jag vill i det här sammanhanget påminna om att regeringen under sommaren gav statens industriverk i uppdrag att följa utvecklingen av efterfrågan på turism under åren 1990, 1991 och 1992. Uppföljningen inriktas på turistorter i Norrbottens, Västerbottens, Uppdraget skall slutligen leda fram till en bedömning av de skattepolitiska beslutens effekter på den regionala utvecklingen samt till överväganden om eventuella åtgärder av regionalpolitisk art. Utredningen kommer att redovisa sitt första delbetänkande i mars 1991. Det är i dag för tidigt att med säkerhet uttala sig om innehållet i delbetänkandet, men förhoppningen är att man skall kunna redovisa de första indikationerna över turistnäringens utveckling i de berörda regionerna under 1990.

Herr talman! Jag tackar statsrådet för svaret och noterar i marginalen att statsrådet inte längre skyller nedgången för turistnäringarna på vädret. Min första fråga gällde om höjningen av hotell och restaurangmomsen har bidragit till en positiv utveckling av bytesbalansen. Jag har inte fått svar på den frågan. Jag har inte begärt uppgifter om något speciellt saldo i bytesbalansen. Innan jag upprepar frågan är det ändå på sin plats att lämna några faktaupplysningar. Enligt riksbankens månadsrapporter för årets åtta första månader visar resevalutautvecklingen en försämring på 3 miljarder kronor, vilket för en tolvmånadersperiod skulle innebära en försämring på runt 4 miljarder kronor, dvs. en förändring från drygt 14 miljarder till närmare 19 miljarder i underskott. Har vi verkligen råd att se på problemet med ens en antydan till nonchalans? Vill därför statsrådet utifrån dessa fakta vara vänlig och svara mig på min fråga: Har höjningen av den s.k. turistmomsen bidragit till en positiv utveckling av bytesbalansen -- ja eller nej? Det var tur att statsrådet tillstod att ett förbättrat saldo i bytesbalansen är viktigt och att en konkurrenskraftig turistnäring kan bidra till ett sådant. Däremot verkar det snart dumdristigt att, som Erik Åsbrink gör, med en papegojas envishet åberopa likformigheten i mervärdeskattesystemet som en absolut nödvändighet för en positiv utveckling i landet. I Västtyskland, där den ekonomiska utvecklingen varit mycket positiv, har man differentierad moms med lägre moms på bl.a. mat och transporter. Tänk om Erik Åsbrink och finansdepartementet har fel! Då riskerar vi att få en fortsatt negativ utveckling med hjälp av den hundraprocentiga, likformiga mervärdeskatten. Frågan är om vi har råd med det. Den hundraprocentiga momsen är diskriminerande gentemot turistnäringarna, som de facto konkurrerar med utlandet. Varför gynnar vi andra exportnäringar när det gäller mervärdeskatten och inte turistnäringen? Att leveransen av varan sker här i Sverige ändrar ju inte näringens konkurrensförutsättningar, och det gäller oavsett om det är svenskar som efterfrågar detta -- de jämför med priser i andra länder -- eller om det är de som kommer från andra länder. Det är märkligt att vi här, där vi har haft en mycket svag ekonomisk utveckling under högkonjunkturen jämfört med andra länder, här där vi har ett högre kostnadsläge än i konkurrerande länder, här skall vi strö salt i såren med höjda och inflationsdrivande mervärdeskatter. Ni t.o.m. höjde momssatsen med Till vilken annan nytta än ytterligare inflation? Så till min andra fråga, som inte heller är besvarad. Riksdagen mål för utvecklingen av svensk turism har sagts vara att förbättra bytesbalansen, att stödja regional utveckling, att förbättra möjligheterna för breda folkgrupper till turism och rekreation och att öka sysselsättningen. Inget av de målen uppfylls av skattebeslutet. Målet om regional utveckling kräver särskild uppmärksamhet. Redan i skatteutskottets betänkande kan man se den första brasklappen om turismens mål kopplad till skattebeslutet. Den andra brasklappen kom i den särskilda utredning som har att hantera eventuella stöd till turistnäringen i vissa län och som statsrådet också åberopade. Den tredje brasklappen finns i regeringens skrivelse med anledning av den hastigt påkomna krisen. Där står att det skall ''klargöras hur de sociala målen i turistpolitiken skall tillgodoses''. Det tycks som om socialdemokraterna inte hade en aning om vad vi har beslutat i riksdagen under 1980 talet. Vi har haft särskilda utredningar för att klargöra regionala mål. Nu behöver vi utreda vad som menas med sociala mål. Jag må då säga: Vore det inte lämpligt att regeringen i stället ägnade sig åt att definiera vad socialdemokraterna vill och står för? Det vet snart ingen -- ord och handling stämmer inte alls överens. Sedan årsskiftet har 6 000 jobb försvunnit enbart i hotell och restaurangbranschen; volymen är i september 18 % lägre än förra året. Stora fjällanläggningar som Hemavans fjällhotell i Västerbotten och Tärnabys anläggning har gått i konkurs. Därtill kan läggas lägre efterfrågan i transportbranschen även när det gäller campinganläggningar och stugbyar, som ofta ger ett viktigt tillskott till de redan tidigare utsatta regionerna. Antagligen kommer ni i regeringen att tvingas till stöd och bidrag. 4 miljarder i minskad resevaluta innebär ca 2 miljarder i förlorade skatteintäkter för stat och kommun, eftersom ungefär 55 % av turistkronan går tillbaka till stat och kommun i form av skatt. Lägg därtill arbetslöshetsunderstöd för 6 000 personer och bidrag till fjällanläggningar och andra turistnäringar! Jag frågar därför statsrådet: Var i skattereformen har ni finansierat dessa samhällskostnader? Till sist tvingas jag konstatera bristen på vilja att skapa icke bidragsberoende system i Sverige. Det torde inte minska kravet på offentliga utgifter. Jag beklagar att statsrådet Erik Åsbrink inte inser behovet av vissa justeringar av skattereformen.

Herr talman! Först vill jag rätta Görel Thurdin på en punkt. Det är inte så att vi tar ut en 100 procentig moms i hotell och restaurangbranschen -- det är en 25-procentig moms. Det är ganska högt det också, men det är ändå rätt långt från 100 %. För första gången i världshistorien, vågar jag påstå, har nu den intressanta hypotesen framförts att Västtysklands ekonomiska framgångar under efterkrigstiden skulle ha berott på att man där har differentierad moms. Jag skall erkänna att jag aldrig tidigare har hört den förklaringen. Jag har inte heller hört exakt hur den differentierade momsen leder till framgångar i form av låg inflation, starka statsfinanser, starka utrikesaffärer, en stark och blomstrande industri, osv. Men exakt hur orsakssambanden ser ut kan väl Görel Thurdin utveckla i sin nästa replik. Görel Thurdin sade att turismen är en exportnäring och att vi därför borde ta bort momsen, eftersom vi tar bort momsen på de varor som vi sänder ut ur landet. Det är en felsyn. Det är visserligen sant att vi inte tar ut svensk moms på exportvaror som skickas ut ur landet, men skälet är ju att dessa varor beläggs med moms i destinationslandet. Det är för att undvika en dubbel beskattning som man lyfter av momsen vid export. Någon motsvarande situation föreligger inte i händelse av utlandsturism i Sverige. Lyfter vi av den svenska momsen kommer givetvis ingen annan moms att läggas på i stället. Det skulle då handla om en genuin skattebefrielse på ett sätt som inte förekommer för vår traditionella export. Det är alltså en fullständigt felaktig jämförelse, och jag tycker att det vore bra om vi kunde rensa bort den ur debatten i fortsättningen. Det grundläggande felet med Görel Thurdins inlägg liksom med den föregående debatten om bensinmoms, reseavdrag, etc., är att vi får höra att det är fritt fram att dela ut gåvor åt alla möjliga håll: Skatter skall sänkas, och bidrag skall ökas. Inte ett ord sägs om hur det skall finansieras. Detta görs av en representant för ett parti som har en brist på 9 miljarder kronor i sitt skattealternativ, och det är snällt räknat, vill jag understryka. Om man inte känner något ansvar för samhällsekonomin, inte har någon strävan efter att ha balans mellan utgifter och inkomster kan man kosta på sig den typen av lättsinniga löften, men de är ingenting värda och de går inte att genomföra. Jag tror att människor efter hand genomskådar detta i allt större utsträckning. Det finns ingenting sådant som ofinansierade skattesänkningar. Det går inte att med några enkla beslut här i riksdagen höja svenska folkets levnadsstandard. Vi kan inte unna oss högre levnadsstandard än den som vi arbetar ihop själva. I det här avseendet är skattereformen av stor betydelse -- inte så att den över en natt höjer svenska folkets levnadsstandard kraftigt, för det kan inte heller den göra, men däremot så att den skapar förutsättningar för en bättre utveckling av landets ekonomi. Det är därför som vi genomför skattereformen. Alla de frågor som Görel Thurdin har ställt är kopplade till en viss bransch, nämligen turistbranschen. Hon undrade vilka effekterna blir för bytesbalansen, för den regionala utvecklingen, för breda folkgruppers möjlighet att åtnjuta rekreation, för sysselsättningsläget osv. Allt detta är faktorer som jag är övertygad om påverkas positivt genom skattereformen, även om effekterna inte kommer att synas redan den 1 januari nästa år. Det tar litet längre tid. Men det läggs en grund för en högre tillväxt, för en sundare och starkare ekonomi, för mera arbetstillfällen, för mera sparande och för utrymme att förbättra standarden för människorna i det här landet. Det är syftet med skattereformen. Jag är fullständigt övertygad om att den kommer att få sådana effekter. Detta kommer också att vara gynnsamt för turismen för Sverige, för de företag och de människor som är verksamma inom turistbranchen. Svaret på Görel Thurdins frågor är att skattereformen, där hotell och restaurangmomsen bara utgör en liten del, har alla dessa positiva effekter som både Görel Thurdin och jag eftersträvar.

Herr talman! När det gäller skattereformen har vi från centerpartiet valt att till vissa delar finansiera reformen på ett annat sätt. Jag vill poängtera vissa delar, eftersom även vi anser att det behövs en skattereform. Men sättet att finansiera den på leder till vissa negativa effekter som också leder till ökade krav på bidrag och även till förlorade skatteintäkter. Erik Åsbrink svarade minsann inte på hur ni socialdemokrater finansierar de två miljarderna i förlorade skatteintäkter, annat än att resevalutorna minskar med 4 miljarder. Vi har inte sett hur resultatet blir. Nästa år när det blir moms på bl.a. kollektivtrafik kommer det att bli ytterligare försämringar för den här branschen. Vi skall hålla oss till fakta och jag tycker att det är viktigt att även socialdemokraterna visar vad de har för finansiering, men det har de inte gjort. Det är med stort intresse jag noterar att statsrådet i svaret kallar lägre skatt på mat, boende, transporter, kultur och rekreation för diskriminerande. Vi skall inte styra människors konsumtionsval. Vem har sagt det? Det är bara det att människor är tvingade till vissa konsumtionsval. Vi måste alla bo, äta och åka till och från arbetet. Vi behöver alla rekreation och kultur, inte minst för att minska den stora frånvaron på våra arbetsplatser. Den enda diskriminering jag kan upptäcka i samband med skattereformen är den gentemot dem som får problem i samband med den. Jag tycker att det är viktigare att skapa ett system som inte är bidragsberoende. Ni kan inte komma ifrån att ni har höjt kostnadsnivån när den redan är på tok alldeles för hög. Varje mervärdeskattehöjning ger en knuff på underliggande kostnader. Det finns faktiskt de ekonomer, även om det inte är så många i det här landet, som talar om mervärdeskatt som inflationsdrivande. Man hamnar på höga nivåer. Jag har inte talat om 100 % mervärdeskatt i den form som statsrådet tog upp. Jag tycker att det var ett fult påhopp. När vi talar om ett 60 % mervärdeskatt menar vi 60 % av 25 %. Det felet vill jag direkt rätta till. Jag kan inte säga att det har haft någon negativ påverkan på Västtysklands ekonomiska utveckling att ha differentierad moms. Man har kanske klarat av att hålla nere sina offentliga utgifter på grund av att man har differentierad moms, och det är stor skillnad. Jag tycker att statsrådet kan avkrävas litet mera redovisning av finansieringen av de negativa effekterna.
Herr talman! Jag kan konstatera att den intressanta hypotesen den tyska framgången i ekonomiskt avseende efter andra världskriget skulle bero på den differentierade mervärdeskatten krympte ihop till mycket blygsamma dimensioner, och det var nog klokast. Jag vill påstå att denna hypotes var litet väl djärv. Jag vill återanknyta till huvudfrågan. Här har vi hört hur skatten skall sänkas på alla möjliga trevliga och viktiga saker, på maten, på boendet och på resorna -- det gäller för säkerhets skull både bilresandet och kollektivtrafiken. Det handlar om många miljarder i bortfallande skatteinkomster, och inte ett ord sägs om hur detta skall betalas. Nu sade Görel Thurdin att finansieringen är ordnad. Tala då om vad det är för finansiering! Får vi höra krona för krona hur inkomstbortfallet skall täckas! Vill ni i stället ta ut högre skatter på andra områden? Eller vill ni skära ner på de bidrag som går ut till svenska folket? Vi har räknat mycket noga på centerns s.k. finansiering, och vi vet ju att det fattas 9 miljarder kronor. Centern lyfter fram förslag som saknar täckning i verkligheten. Låt mig bara nämna ett enda exempel som kan vara av intresse, eftersom det litet grand pekar fram emot nästa interpellationssvar. Centern avvisar tanken på en importmoms på det sätt som finns med i skattereformen. Man får då ett inkomstbortfall på 500 milj.kr. Dessa pengar skall sparas in genom att man spar på byråkratin inom tullen. Om man skall spara 500 milj.kr. på byråkratin i tullen, innebär detta att det svenska tullväsendet halveras. Detta är alltså ett exempel på ''finansiering'' som centern åberopar i sitt förslag. Det finns fullt med sådana exempel. Ni försöker ge intryck av att det går att sänka skatten på mat, boende och resor -- allt sådant som folk naturligtvis uppskattar. Sedan skall detta finansieras utan att det märks, utan att det kostar någonting och utan att det drabbar en levande människa av kött och blod. Människor vet emellertid att det inte stämmer. Så kan man inte göra. Det går inte att trolla, inte ens för centern och Vi lever nu i en tid då det borde vara slut på den här typen av överbud och löften som saknar täckning. Det här går bra att tala om i riksdagens kammare, men det går inte att genomföra i verkligheten. Någon gång måste vi få se en tillnyktring på den här punkten, även från centern.
Herr talman! Erik Åsbrink borde hålla sig till den fråga som vi diskuterar här och förklara hur ni socialdemokrater finansierar bortfall av skatteintäkter och tillgodoser behov av bidrag därför att ni prompt vill ha skatt på vissa områden. Jag konstaterar att ni anser att stipendier skall vara skattefria, eftersom staten inte tjänar någonting på att beskatta sådana. Konstnärer liksom dagstidningar skall behandlas särskilt i skatteavseende. Vad innebär detta? Är dessa undantag något slags diskriminering av annat? Det får ju vara någon konsekvens i den diskussion som vi för kring differentierad mervärdeskatt. Vi i centerpartiet har finansierat vårt förslag, och det har vi redovisat i vår motion. Vi anser att de dynamiska effekterna blir större om inte de negativa effekterna tvingas fram och följs av krav på bidrag. T.o.m. Expressens ledarsida har nyktrat till när det gäller skattereformen. Där har man tittat på dem som har formulerat och tagit fram denna skattereform, med tanke på att de nu viker sig när det gäller t.ex. beskattning av stipendier. Så här säger man: Dessutom är det ett välförtjänat nederlag för de teoretiska likformighetstänkare i skattekommittéer och finansdepartement som inte velat se den variationsrika verkligheten. Vi politiker är till för att se den variationsrika verkligheten och se till att det skapas system som är enkla att leva med. Nu tvingar man in folk i bidragskarusell genom t.ex. ökade bostadsbidrag. Det är ingen bra grundval för den nya skattereformen. Jag tycker att statsrådet Erik Åsbrink skall redovisa hur ni finansierar de fortfallna skatteintäkerna och de negativa effekter som ni åstadkommer genom att hålla fast vid detta likformighetstänkande.
Herr talman! Jag har hört Görel Thurdin många gånger tala om behovet av att minska bidragsberoendet. Jag har också hört andra representanter från centern säga detta. Jag konstaterar att ni under vårriksdagen röstade igenom ökade bidrag i strid med regeringens förslag på en lång rad områden tillsammans med andra oppositionspartier till en kostnad av sammanlagt ett par miljarder kronor. Jag konstaterar också att ni är anhängare av ett vårdnadsbidrag som medför många miljarder i ökade statsutgifter. Vidare kan jag konstatera att centern, kanske mer än något annat parti, är intresserat av att vidmakthålla en mycket hög nivå på bidragen till det svenska jordbruket. Om ni vill minska bidragsberoendet, Görel Thurdin, finns det goda möjligheter att börja skära ned. Ni kan väl ta itu med de områden där ni går i spetsen för att öka bidragsberoendet. Tankarna för en likformig beskattning har mycket som talar för sig. Det innebär nämligen att staten skall avstå från att medvetet diskriminera vissa branscher i förhållande till andra och medvetet diskriminera vissa människor i förhållande till andra. Man skall avstå från att diskriminera en viss typ av ekonomisk verksamhet jämfört med annan verksamhet eller en viss typ av konsumtion jämfört med annan konsumtion. Vi skall ta ut den skatt vi behöver för att betala de offentliga utgifterna. Vi skall inte skämmas för att säga det. Vi skall inte ge sken av att det går bra att sänka skatten på olika områden utan att det får konsekvenser för statsutgifterna. Vi skall dock undvika att göra det på ett sätt som skapar en mängd snedvridningar och problem i ekonomin. Det gamla skattesystemet med olikabehandlingen, alla luckor, avdrag, kryphål och undantag har skapat den skatteplanering, det överdrivna skattetänkande och det fiffel som vi har alltför mycket av i detta land. Detta vill vi komma bort ifrån genom skattereformen. Jag påstår inte att vi har lyckats till hundra procent. Det finns fortfarande områden där vi inte till fullo har lyckats genomföra de principerna. Men vi har kommit mycket långt på den här vägen, och det tror jag är mycket bra. Vi avstår från att ta ut skatt på vissa områden. Vi tar t.ex. inte ut mervärdeskatt på tidningar eller skatt på stipendier. Därigenom förlorar vi skatteinkomster. Det medger vi också. Det är inte så som Görel Thurdin försöker ge intryck av, att om man tar ut skatt på ett område så minskar statens intäker. Man skulle förlora på detta. Om man sänker en skatt skulle statens inkomster i så fall öka. Tänk om det vore så underbart. Då skulle vi väl alla sätta i gång att sänka skatterna på en rad områden och njuta av både lägre skatter och samtidigt ökade statsinkomster. Det är den drömvärld som centern lever i och som har så litet att skaffa med verkligheten. Jag tror att det skulle vara bra för centern och för den allmänna politiska debatten om vi kunde få en viss upprensning av denna typ av argument.

Herr talman! Sigge Godin har, med anledning av att generaltullstyrelsen i juni 1990 lämnat ett förslag om tullverkets organisation, ställt följande frågor till finansminister Allan Larsson: 1. Avser regeringen att låta riksdagen fatta beslut i frågan? 2. När avser regeringen lägga förslag eller fatta beslut i ärendet? 3. Vilken hänsyn anser finansministern skall tas till förändrade möjligheter att utöva kontroll och tillsyn på grund av regionala förhållanden? 4. Kommer regeringen att väga in regionalpolitiska hänsyn i ärendet? Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på interpellationen. Med anledning av de förändringar av tullverksamheten som kan förutses framöver, främst till följd av datoriseringen av tullprocedurerna vid import och export, har generaltullstyrelsen i uppdrag att se över tullverkets organisation. Generaltullstyrelsen har lämnat ett förslag om tullverkets lokala och regionala organisation. En översyn av den centrala organisationen pågår för närvarande och ett förslag från generaltullstyrelsen kan enligt uppgift förväntas först under mars 1991. Förslaget om den lokala och regionala organisationen har remissbehandlats under hösten. Därvid har från flera remissinstanser pekats på att förslaget om den centrala organisationen liksom frågan om företagens benägenhet att ansluta sig till tulldatasystemet borde avvaktas innan slutlig ställning tas till tullverkets hela organisation. Dessa remissinstansers uppfattning måste emellertid vägas mot önskemålet om att så snart som möjligt få en rationellare organisation också inom tullverket som bättre kan möta de nya krav som tullverksamheten kommer att ställas inför inte minst genom den europeiska integrationen. Det är dessutom viktigt att också tullverket snarast underkastas de ökade krav på effektivitet som andra statliga myndigheter skall omfattas av. Det är mot denna bakgrund regeringens avsikt att så snart det är möjligt för riksdagen presentera huvuddragen i en ny organisation för tullverket samt budgeteffekterna härav. Redan här vill jag dock framhålla att det inte bör vara vare sig regeringens eller riksdagens uppgift att exakt ange på vilka orter i landet som tullmyndigheter skall finnas. I överensstämmelse med pågående förnyelsearbete i budgetprocessen m.m. bör det i stället ankomma på myndigheten att bestämma hur verksamheten skall bedrivas mot de mål som samhället har ställt upp. För tullverkets del är det därför i huvudsak utrikeshandelstrafikens utveckling och behovet av kontrollinsatser som kommer att styra lokaliseringen av verksamheten.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret. Jag tackar också för beskedet att riksdagen skall få en chans att fatta beslut i den här frågan, så att det inte längre enbart skall vara en angelägenhet för regeringen. Jag delar också de remissinstansers bedömning som anser att frågan skall vila till dess ställning kan tas till hela tullverkets organisation. Jag delar också statsrådets uppfattning att det är väsentligt att få en rationellare organisation även inom tullverket. Detta behöver inte innebära att omflyttningar sker enbart för omflyttningarnas egen skull, utan att huvudsyftet skall vara rationellare och bättre anpassade arbetsförhållanden. Att flytta tullstationen från Örnsköldsvik till Umeå och samtidigt dra ner personalstyrkan från nio tjänster till sex, kommer att innebära ett inte obetydligt bortfall av arbetskapacitet. Statsrådet bör notera att jag i min interpellation inte har några synpunkter på minskningen av bemanningen. Den tycker jag är okey, om man klarar jobbet. Jag finner det intressant att ta upp Örnsköldsviks speciella situation med Hägglunds export av krigsmateriel, som innebär att man varje vecka skall förtulla det som de behöver sända i väg samt avståndet mellan Örnsköldsvik och Umeå, som är cirka tio mil enkel resa. En stor del av bemanningen skall så gott som dagligen pendla mellan Örnsköldsvik och Umeå. En tredjedel av arbetstiden går åt till restid. Givetvis tillkommer inte oväsentliga resekostnader. Särskilda insatser skall varje vecka ske vid Hägglunds, och då måste man pendla. Denna omlokalisering ger enligt min uppfattning varken bättre arbetsförhållanden eller rationellare verksamhet. Jag ställer mig också tveksam till att tullverkets distriktskontor skall flyttas från Sundsvall till Haparanda. Detta gör jag med anledning av de långa transporterna och de delvis bristande transportmöjligheterna. Att placera en distriktsenhet i utkanten av ett Norrlandsdistrikt medför inte bättre och rationellare verksamhet. Som regionalpolitiker ser jag ofta på papperet förnuftiga rationaliseringar som helt mister sin effekt på grund av långa avstånd och bristfälliga kommunikationer. Jag noterar regeringens nya inställning att statliga verk inte längre skall ta regionalpolitiska hänsyn. Min fråga blir därför: På vilket sätt avser regeringen att lösa utsatta regioners tillgång till statliga verk och institutioner? Skall vi i fortsättningen enbart vara hänvisade till de större orterna och de befolkningstätare regionerna i landet eller är det här en tolkning som inte stämmer? Jag har nämligen förstått att ni är oense i regeringen. Industriministern sade nämligen i morse att han tycker att statliga verk skall ta regionalpolitiska hänsyn. Då är min fråga: Gäller detta inte tullverket?
Herr talman! Jag tänker inte här gå in på en närmare diskussion om Örnsköldsvik och tullverksamheten där och hur den kommer att gestalta sig i framtiden. Jag skall i stället nöja mig med att belysa vissa principer som jag menar bör ligga till grund för den förestående omorganisationen av tullen. Först och främst är det viktigt att statlig verksamhet fortlöpande utsätts för en ganska hårdhänt granskning och för en förnyelse. Det är skattebetalarnas pengar som vi använder, och vi måste se till att de används på bästa möjliga sätt. Vi kan också konstatera att i det ekonomiska läge som nu råder i landet skärps dessa krav. Vi måste vara beredda att hålla igen. Det gäller såväl statlig administration som transfereringar till andra sektorer. Och det gäller naturligvis på motsvarande sätt verksamhet i andra delar av den offentliga sektorn. Vi har genomfört, och kommer att genomföra, stora strukturella förändringar av statliga myndigheter. En hel del sådana åtgärder har aviserats i det krispaket som regeringen nyligen har presenterat. I detta ligger också att vi skall ge statliga myndigheter ett betydande ansvar för genomförandet av omorganisationer. Jag menar att det vore fel om regeringen eller riksdagen försökte detaljstyra detta. Det måste finnas ett samlat ansvar, och detta ansvar skall ligga hos dem som leder verksamheten. Det är den modell som vi har tillämpat i andra sammanhang, t.ex. vid den stora omorganisationen av skatteförvaltningen. Och jag menar att det också på motsvarande sätt bör ske när det gäller tullen. Vad regering och riksdag skall göra är att ta ställning till en omorganisation i stort, att lägga fast principer och riktlinjer, men att sedan överlåta åt myndigheten att klara genomförandet. Om vi inte kan upprätthålla dessa principer tror jag inte att det kommer att bli bra förändringar och en bra utveckling av den statliga verksamheten framöver. När det gäller tullen är det riktigt att det pågår utredningar om olika delar av verksamheten, utredningar som ännu inte är färdiga. Det kan utan tvivel med visst fog sägas att man skall avvakta dessa utredningar innan man fattar beslut, dvs. att alla kort först skall ligga på bordet. Men mot detta kan sägas att erfarenheten visar att alla kort sällan eller aldrig ligger på bordet, eftersom det ständigt inträffar nya saker som gör att man skulle behöva vänta ytterligare någon tid innan man slutligt kan ta ställning. Till sist kan man hamna i den situationen att man drabbas av handlingsförlamning och att inga beslut alls fattas. Därför kan man komma i ett läge då man måste fatta beslut även om det senare kan komma ytterligare information som i viss mån påverkar synsättet. Då får man naturligtvis vara beredd att förändra organisationen även fortlöpande. Jag vill inte nu säga exakt vilken tidpunkt vi skall välja. Det pågår ett internt beredningsarbete. Men jag vill säga att avsikten är att vi så snart som vi bedömer det vara praktiskt möjligt skall lägga fram förslag till riksdagen hur vi har tänkt oss att en omoganisation i stort skall äga rum. I detta sammanhang kommer kraven på förnyelse och effektivisering av den offentliga verksamheten att väga tungt. Vi skall inte bara se på organisationen. Vi måste också beakta de betydande kostnader som tulldatoriseringen medför, som är en bra förändring och modernisering av verksamheten, men som framför allt inledningsvis innebär stora kostnader, och dessa kostnader måste betalas på något sätt. Det hoppas vi kunna göra genom rationaliseringar och på annat sätt inom verksamheten.
Herr talman! Statsrådet och jag är överens om i stort sett alla stycken när det gäller att det behövs förnyelse och åtstramningar i den statliga organisationen och i de statliga verksamheterna. Det är självklart. Att det kommer att ske strukturförändringar kan vi också vara helt överens om. Det har jag över huvud taget inte ifrågasatt i min frågeställning. Jag tycker att det är rimligt att personalen och de som jobbar i verksamheterna och har ansvar för dem också får ta ett stort ansvar för hur omorganisationerna skall se ut och att vi inte skall detaljstyra. Men fortfarande måste principerna gälla. Tycker vi här i Sveriges riksdag att man skall ta regionalpolitiska hänsyn även i de statliga verken? Det finns många i denna riksdag som tycker att man inte skall göra det. De tycker att de statliga verken helt kallt och affärsmässigt skall bedriva sin verksamhet och att staten senare skall få klara regionalpolitiken bäst den vill. För närvarande har vi emellertid den ordningen att staten är skyldig att ta regionalpolitiska hänsyn. Jag undrar om detta fortfarande gäller även tullverket, eller om statsrådet har en annan uppfattning än industriministern hade i morse. Det är egentligen bara beträffande den frågan som jag tycker att vi kanske är litet oense, förutom att teori tyvärr inte är detsamma som praktik. Sitter man centralt i Stockholm och snickrar på ett dokument väger man inte alltid in de komplikationer som långa avstånd innebär. Om man flyttar en verksamhet från en mindre till en större ort som är överhettad för att i stort sett hela arbetsstyrkan som man flyttar skall pendla 20 mil flera gånger i veckan är det för det första en orimlig personalsituation, och för det andra får man inte en bra verksamhet. Det borde man verkligen kunna väga in så att man inte gör omstruktureringar som egentligen inte leder till vare sig effektivare arbete eller bättre förutsättningar för personalen. Dessutom får man förmodligen större kostnader.
Herr talman! Margit Gennser har frågat mig om jag avser att på allvar vidta konstruktiva åtgärder för att skapa ett fungerande institut för förhandsbesked i skattefrågor eller om jag är nöjd med nuvarande ordning. Margit Gennser refererar till bl.a. en tidningsartikel där det påstås att man normalt får räkna med en väntetid på snarare över än under tolv månader för ett förhandsbesked hos riksskatteverkets rättsnämnd och redogör för artikelförfattarens förslag om att de nya skattenämnderna vid skattemyndigheterna skulle vara första instans i ärenden om förhandsbesked. Uppgiften att väntetiden i normala fall skulle vara drygt tolv månader är inte riktig. Under 1987 var den så lång, men sedan hösten 1989 är den mellan sju och åtta månader. Ett mindre antal ärenden tar dock längre tid att handlägga, ofta beroende på att ett betydande arbete måste läggas ned på att komplettera eller precisera ansökningar som är ofullständiga eller oklara. När jag i maj i år besvarade en fråga av Margit Gennser i samma ämne nämnde jag att min strävan var att ett förslag rörande rättsnämnden skulle kunna läggas fram under 1990. Jag räknar nu med att en lagrådsremiss skall kunna överlämnas i december i år. Vi överväger ett förslag om att från rättsnämnden flytta handläggningen av vissa dispensärenden, något som borde både effektivisera arbetet med förhandsbeskeden och underlätta för rättsnämnden att rekrytera och behålla kvalificerade föredragande. Även vissa organisatoriska förändringar som bör verka i samma riktning övervägs. Jag är inte beredd att nu redogöra för några detaljer i det kommande förslaget. Men inriktningen är att uppnå kortare handläggningstider med bibehållen hög kvalitet på förhandsbeskeden.

Herr talman! Jag ber om ursäkt att min röst har blivit allt mindre. Tack för svaret. Dess värre är det här en debatt som måste upprepas tills förhållandena blir bättre. Jag hoppas att min röst blir bättre och att äntligen någonting blir gjort till nästa gång. Det är inte endast den citerade artikeln i Dagens Industri som fick mig att åter fråga statsrådet om förhandsbeskeden. Jag har haft upprepade och förnyade kontakter med auktoriserade revisorer. De har återigen påpekat problemen med förhandsbesked. Detta är alltså bakgrunden till interpellationen. Herr statsrådet nämnde för en liten stund sedan ordet handlingsförlamning. Jag har en känsla av att det kanske har varit litet av den varan här. Förhandsbeskedsinstitutet fungerar inte. Väntetiderna är för långa, och det är faktiskt inte ovanligt med väntetider på snarare 12 månader än den korta tid som statsrådet Åsbrink nämnde. Med väl vald statistik kan man ju visa mycket. Hur det än är med de typiska väntetiderna -- om det är 12 månader, 10 eller 8 -- behöver vi inte träta om. En sak tycker vi att vi kan vara eniga om, och det är att förhandsbeskedsinstitutet inte fungerar. Ekonomiska rådgivare åläggs av lagen mycket stränga krav på sin verksamhet. Ett minimikrav är att besked skall ges inom rimlig tid i ärenden där det verkligen finns svårtolkade avgöranden. Förhandsbeskeden är ett institut som rätt använt skulle kunna avlasta myndigheterna och leda till lägre kostnader, om institutet fungerade som det var förutsatt att fungera. Antingen har man inte varit särskilt intresserad från riksskatteverket eller inte haft förmågan att prioritera rättsnämnden. Resultatet har blivit att förhandsbeskeden inte kommer fram. Så får vi i stället en uppsjö av mål, t.ex. om skalbolag, som verkligen kräver alldeles för mycket resurser av skattemyndigheterna. Det hade varit mycket bättre om rådgivarna hade auktoritativa besked att lämna. Ett minimikrav som de revisorer som jag har talat med faktiskt tycker skall kunna ställas är att man verkligen får svar på de frågor som man ställer. Dess värre har jag fått uppgifter om att rättsnämnden viftar bort vissa ärenden om förhandsbesked. Det har sagts mig att det kan bero på att sekretessen inte fungerar särskilt väl. Om det tar för lång tid att få förhandsbesked eller om man inte får svar, om sekretessen är svag, mister institutet med förhandsbesked sitt värde. Det var av den anledning som jag förde fram det förslag om återfinns i Dagens Industri. Det är säkert behäftat med en rad nackdelar. Jag har i många hänseenden faktiskt varit konstruktiv. Jag skulle vilja påpeka en sak: bättre kontakter skulle skapas mellan skattemyndigheterna och företagen inom länet. Jag tror att man skulle kunna lära ömsesidigt av varandra. Jag ser med beklagande att herr Åsbrink -- nästan med tacksamhet i dag på grund av min dåliga röst -- inte är intresserad av en debatt som kan tillföra frågan något nytt, konstruktivt och kreativt. Jag tycker att det egentligen är synd att vi inte kan diskutera frågan. Jag får nöja mig med ett löfte om kommande lagrådsremiss i december 1990 om förändringar i lagregler och rättsnämnden. Jag skall bara lova en sak, och det blir ett nyårslöfte: blir lagrådsremissen försenad, kommer det nya påminnelser. Jag kommer inte att ge mig. Den proposition som förhoppningsvis kommer i början av 1991 kommer att granskas ytterligt noga, för det här är viktigt. Tills sist: Den skatteomläggning som herr Åsbrink har talat så varmt för tidigare i dag skapar faktiskt nya problem, tolkningsproblem och en rad svårigheter. Jag har själv skött ett företag, och vi har haft mycket svårt att få besked från länsskattemyndigheten och riksskatteverket. Det är inte särskilt lätt att få några besked. Det är säkert många gånger svåra avgöranden. Därför tror jag att vill herr Åsbrink att skatteomläggningen skall fungera är det också väldigt viktigt att se till att rättsnämnden kommer att fungera på avsett sätt.
Herr talman! Jag känner mig nästan som en sadist som debatterar med en person som har en så skrovlig röst som Margit Gennser just nu har. Det är snubblande nära att jag kommer till slutsatsen att det hade varit bättre att denna interpellation aldrig hade framställts. Men jag gör inget yttrande. Jag tar dessutom hotet om nya interpellationer på blodigt allvar. Jag gav det beskedet i mitt svar, och det har givits tidigare, att vi kommer med ett förslag 1990. Siktet är inställt på att få fram ett förslag i december. Även om det är slutet av 1990 så är det faktiskt När Margit Gennser talar om handlingsförlamningar tycker jag faktiskt att detta är något av den sista kritik som jag hade väntat mig när det gäller aktiviteter på skatteområdet. Är det någonting som har präglat verksamheten, är det inte handlingsförlamning. Det har pågått ett oerhört intensivt arbete som täckt praktiskt taget hela skatteområdet och som innebär en nästan total omvandling av det svenska skattesystemet -- detta på rekordtid. Det finns ingen motsvarighet till det i något annat land, Margit Gennser. Jag skall inte vara så ofin att påminna om de blygsamma aktiviteter som pågick på skatteområdet under den tid som Margit Gennsers partivänner befolkade kanslihuset. Hur långa är väntetiderna? Det framförs påståenden i den i Margit Gennsers interpellation åberopade artikeln att det skulle vara tolv månader och mer. Jag sade i mitt svar att det inte är tolv månader, utan sju åtta månader. Jag får nu beskedet att vi inte skall tvista om det. Jag får höra att statistik kan vridas litet hur som helst. Jag tänker fortsätta att tvista om detta ända tills Margit Gennser upphör att framföra felaktiga påståenden. Genomsnittsväntetiden är sju åtta månader. Det är fortfarande för lång tid, men det handlar inte om sådana väntetider som Margit Gennser talade om. Självfallet kan det i vissa ärenden vara längre, men det ligger i genomsnittsvärdets natur att det är så. Det innebär att i andra ärenden är väntetiden kortare i gengäld. Vår strävan är att nedbringa väntetiderna ytterligare. Jag har pekat på åtgärder som vi kommer att föreslå inom kort. Jag hyser en betydande skepsis mot det förslag som framförs i artikeln och som Margit Gennser i alla fall delvis vill göra till sitt, även om hon också är medveten om svagheterna. Det finns flera svagheter i att lägga ut det här på skattenämnderna: dels får man då naturligtvis olika besked i olika delar av landet, dels får vi, om jag har förstått det hela rätt, en instans till. I de fall man går ända upp till rättsnämnden och ytterst regeringsrätten skulle det handla om ytterligare ett steg i en process som kan var tidsödande. Jag är inte säker på att den blir kortare om man får ytterligare ett led i processen. Man kan i varje fall mellan raderna läsa att Margit Gennser menar att man skulle kunna lösa det här med mer resurser. Att lägga ut detta på skattenämnderna är onekligen ett sätt att sätta in mer resurser på detta område. Men det här är inte ett område där man löser problemen genom att sätta in mer resurser. Det här är verksamhet som till sin natur är mycket speciell, kräver oerhört högt kvalificerade jurister och där det är önskvärt och nödvändigt med en enhetlig uttolkning av gällande skattelagar. Det är också så att man inte skall ta upp för många ärenden, utan man skall begränsa sig till dem som är principiellt av större vikt. Då måste hanteringen se ut ungefär som den gör i dag. Men jag tror att vi kan göra vissa ytterligare förbättringar. Jag antydde vad det handlar om -- en viss omorganisation, att man lyfter ut viss typ av ärenden från rättsnämnden. Jag tänker inte gå längre i mina besked i dag, utan Margit Gennser får tåla sig ytterligare någon vecka tills lagrådsremissen kommer.
Herr talman! Skam den som ger sig! Det får man alltså inte göra även om rösten, som i dag är fallet, är litet dålig. Jag har alltid tyckt att politiker inte skall vara för flitiga, och det har aldrig varit min dröm att hela skattesystemet skulle göras om på det här sättet, dvs. med lagar som växer fram underifrån. Men när det gäller sådant som innebär god service till medborgarna, och då tänker jag på rättsnämnden, gäller det att skynda på. Men här har vi en annan prioritering. Vad gäller resurser är ett sätt beträffande det förslag som jag refererade och som säkert också har brister att sortera ut en del av de ärenden som trots allt är litet enklare för att i stället få fram andra ärenden snabbare. Jag tycker alltså att man skall se på olika alternativ. Sedan beträffande tiden vill jag säga att det är klart att man, om det finns en genomsnittlig beräkning, alltid kan få ned siffrorna något. En del ärenden skickas tillbaka kanske på dagen för kompletteringar. Det kan också gälla dispenser. Det är typiska ärenden. Om detta talas det ju också i nämnda artikel. Det här är också vad jag har fått reda på av auktoriserade revisorer som för föreningens räkning faktiskt arbetar med dessa saker. Vidare betonar jag ordet typiska i mitt svar när jag citerar den aktuella artikeln. Jag hoppas i varje fall att det kommer en lagrådsremiss. I min interpellation återfinns historiken i sammanhanget. Det har varit ett långdraget ärende. Jag tror att man helt enkelt inte har varit intresserad av rättsnämnden, utan av annat. Men politiska partier och olika politiker gör självfallet olika prioriteringar.

Herr talman! Talet om typiska fall är återigen ägnat att göra bilden suddig av hur det faktiskt förhåller sig. Hur många revisorer och artikelskribenter det än är som påstår att väntetiden är tolv månader eller mer, så är det fortfarande en felaktig uppgift. Det förhåller sig nämligen inte på det sättet. Det rör sig om en genomsnittlig väntetid på sju åtta månader. Att nämna ett genomsnittsvärde är ändå ett bättre sätt att med en siffra beskriva situationen än att komma med ett extremvärde -- som uppenbart leder tankarna fel, och möjligen också Margit Sedan bestrider jag påståendet att vi inte skulle vara intresserade av rättsnämnden. Vi har också ägnat den en hel del uppmärksamhet -- låt vara, det skall jag villigt medge, att arbetet med skattereformen i stort, naturligtvis, har krävt lejonparten av våra resurser. Vi har alltså ägnat en hel del uppmärksamhet åt rättsnämnden också, och vi kommer att lägga fram ett förslag på det området inom kort.
Herr talman! Ett genomsnittsvärde kan vara förrädiskt. Om jag t.ex. sätter ena foten i en frysbox och den andra i elden, är den genomsnittliga värmen ganska behaglig -- teoretiskt sett. Men i praktiken blir det inte så bra.
Herr talman! Jag tycker att Margit Gennser skall gå hem och sätta båda fötterna i en balja med hett vatten. Då blir det kanske litet bättre, med tanke på hennes skrovliga röst.